Herr talman! Gunnel Liljegren har frågat statsrådet Göransson vilka överväganden som ligger bakom den till synes sneda sammansättningen av organisationskommittén för svenskundervisning för vuxna invandrare. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Enligt propositionen 1983/84:199 om svenskundervisning för vuxna invandrare borde i den tänkta organisationskommittén ingå bl.a. företrädare för Svenska kommunförbundet, Folkbildningsförbundet, statens invandrarverk, skolöverstyrelsen och arbetsmarknadsstyrelsen. Riksdagen hade ingen erinran mot vad som anfördes i denna fråga. Riksdagen uttalade även i sammanhanget att riksdagen inte i detalj borde föreskriva hur organisationskommittén skulle vara sammansatt . Organisationskommittén består av sju ledamöter jämte ett antal sakkunniga och experter. Det aktuella uppdraget — som avser åtgärder för att förverkliga ett statsmakternas principbeslut — har enligt min mening inte sådan karaktär att någon direkt representation för riksdagspartier är motiverad. Till ledamöter i kommittén har jag utsett företrädare för dels berörda departement — utbildnings-, finansoch arbetsmarknadsdepartementen —, dels utbildningsanordnare och blivande utbildningshuvudmän — studieförbunden genom Folkbildningsförbundet och kommunerna genom Svenska kommunförbundet. Sakkunskap från skolöverstyrelsen och statens invandrarverk har tillförts kommittén genom att en sakkunnig har hämtats från vardera av dessa ämbetsverk. Jag har även funnit det rimligt att de organisationer som närmast kan anses företräda invandrarnas intressen, såsom blivande arbetstagare, får tillfälle att följa arbetet. Landsorganisationen i Sverige och Tjänstemännens centralorganisation har därför också fått nominera var sin sakkunnig.

Herr talman! Jag får tacka statsrådet Hjelm-Wallén för svaret. Tyvärr har det inte övertygat mig om det lämpliga i kommitténs sammansättning. Just därför att riksdagens beslut, baserat på en dålig proposition, bara innebar ett fastläggande av vissa övergripande principer för svenska för invandrare har organisationskommittén fått en mycket stor betydelse. Det vore olyckligt om de förslag som i höst kommer att föreläggas riksdagen skulle behöva bearbetas i utskottet under lika lång tid som den ursprungliga SFI propositionen. Då har vi nästan kommit fram till ikraftträdandet den 1 juli 1986. Vilken planeringstid står då kommunerna till buds? Kommitténs sammansättning fyller inte tillräckliga krav på allsidighet och ändamålsenlighet. När nu riksdagen lämnat så stort spelrum för olika lösningar när det gäller läroplan, lärarkompetens, statsbidragsberäkning och lagtext måste rimligtvis alla intressenter, inte bara några få, ha möjlighet att komma till tals genom sina representanter. Eftersom en av kommitténs uppgifter gäller arbetsrättslig lagstiftning, bör arbetsmarknadens parter naturligen ha ett ord med i laget, som kommittéledamöter eller som sakkunniga — vilket vill jag låta vara osagt. Att bara knyta LO och TCO till utredningsarbetet är otillständigt. Genom rätten till ledighet för SFI hör arbetsgivarna till de närmast sörjande och borde delta i arbetet. För att bredda underlaget och minska riskerna för bakläxa i utskottet borde regeringen ha inlemmat även oppositionspartierna i arbetet. Kommunerna har nyckelrollen i den noggranna planering som måste föregå reformen, och deras ledning är partipolitisk med skilda majoritetsförhållanden. Det ligger ett värde i att alla partier står bakom de beslut som skall bilda startpunkten för den nya oganisationen, precis som beträffande frågan om flyktingmottagandet i kommunerna. Mot den bakgrunden är det både skäligt och önskvärt att oppositionen får tillfälle till insyn och medverkan i utredningsarbetet. Det är nog så — handen på hjärtat, fru skolminister — att ni i denna fråga liksom i andra avvaktar höstens val och därför fortsätter att förhala ett misskött ärende som redan förhalats ett tiotal år. Får ni förnyat förtroende i höst kommer enligt många människors farhågor organisationskommitténs förslag att trumfas igenom — med eller utan övriga partiers godkännande. Blir det regeringsskifte kan jag förutse en ändrad sammansättning av kommittén. En mer hedervärd utväg har statsrådet genom att redan nu bredda kommittén, till gagn för dem som närmast berörs — flyktingar och invandrare — och till hjälp för alla de parter som skall genomföra reformen med kort varsel.
Herr talman! Gunnel Liljegren har i grunden fel i sina påståenden. Det var ingen som i samband med riksdagsbehandlingen förde fram kravet på representation för riksdagspartierna. Det är också alldeles klart att riksdagen inte har gjort något ställningstagande i den riktningen. Vad det handlar om nu är att följa upp ett riksdagens principbeslut, och det är naturligt att de närmast berörda skall syssla med det, de som skall ha hand om verksamheten. Vad sedan gäller SAF:s medverkan i organisationskommittén, vill jag erinra om att det ju inte längre kommer att vara på det viset att arbetsgivarna direkt skall ersätta dem som deltar i svenskundervisningen. Så var systemet tidigare, men så kommer det inte att vara fortsättningsvis. Nu är det skattemedel som står för detta. I den delen borde alltså arbetsgivarna inte ha något särskilt intresse i detta sammanhang. Däremot bör naturligtvis Arbetsgivareföreningen ha vissa intressen vad gäller lagen om ledighet för deltagande i grundläggande svenskundervisning. Den frågan skall också ses över, men inom arbetsmarknadsdepartementet och inte av SFI-kommittén. Jag utgår från att Arbetsgivareföreningen då kommer att inbjudas.
Herr talman! Genom att riksdagen bara fattade ett principbeslut fick organisationskommittén många uppgifter som den enligt SFI-utredningen från början inte skulle ha. Därför är det särskilt viktigt att alla intressenter och alla parter får tillfälle att genom sina representanter vara med i utredningsarbetet. När det gäller SAF:s medverkan har statsrådet kanske lugnat mig en smula. Jag har inte hört någonting om lagtexten ännu, men det hastar och kommunerna väntar otåligt på besked från arbetsmarknadsdepartementet och utbildningsdepartementet. Det var nog så, statsrådet, att vi var många som förutsatte ett parlamentariskt inslag i den organisationskommitté som skulle göra propositionen och betänkandet till ett färdigt förslag att godtas av kommunerna.

Herr talman! Ingemar Eliasson har frågat jordbruksministern vilka åtgärder regeringen kan och vill vidta för att minska skadorna på miljön och olägenheterna för skärgårdsborna av Finlandsfärjornas höga hastigheter genom Furusundsleden. Frågan har överlämnats till mig. Furusundsleden trafikeras av färjor till Åland och Åbo. Färjorna mellan Stockholm och Helsingfors trafikerar Sandhamnsleden. Vid besiktningar som olika experter företagit av erosionsskador har klart konstaterats att en del av skadorna orsakats av andra faktorer än fartyg, såsom extremt högt vattenstånd. Sänkta fartgränser för färjetrafiken mellan Stockholm och Åbo innebär naturligtvis längre gångtider, vilket i sin tur omöjliggör den nuvarande trafikuppläggningen och medför omfattande kostnadsökningar. Trafiken har en mycket väsentlig betydelse, inte bara för Sveriges handel med Finland, utan även för Finlands hela export och import. Denna handel skulle få vidkännas stora kostnadsökningar redan av relativt blygsamma fartsänkningar. Furusundsleden är sedan urminnes tider en farled. Utmed farleder, på samma sätt som utmed större vägar, drabbas omgivningen av vissa störningar. Störningarna skall naturligtvis begränsas så mycket som är möjligt. De rederier som regelbundet trafikerar farlederna har också visat sitt ansvar genom att konstruera fartygen på sådant sätt att bl.a. svall skall minimeras. I ett regeringsbeslut i maj 1981 när nu gällande fartgränser fastställdes gjorde dåvarande regering en avvägning mellan miljöoch trafikintressen. Sedan dess har trafiken förändrats enbart genom att Silja Line nu satt in ett större fartyg. Om ett nytt besvärsärende rörande fartbegränsningarna kommer in till regeringen kommer regeringen naturligtvis att undersöka effekterna av denna förändring. För närvarande saknar regeringen anledning att vidta några åtgärder.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Jag är ledsen över att behöva säga att det inte är något bra svar. Jag frågade om regeringen kunde och ville vidta några åtgärder för att minska de skador som färjetrafiken ger upphov till på miljön. Men svaret är att regeringen inte vidtar några åtgärder. Det antyder en bristande insikt, och kanske också intresse, när det gäller skyddet av Stockholms skärgård, som är en unik och mycket skyddsvärd naturtillgång för hela vårt land och i ett internationellt perspektiv ett unikt naturområde. Skärgården måste skyddas och hållas levande. Det betyder att man måste sätta in kraftfulla åtgärder för att skydda natur som håller på att förstöras, och det betyder att man måste ge befolkningen goda betingelser härför. En del av dessa hot — vattenföroreningar, ohämmad fritidsbebyggelse, avfolkning, nedskräpning — har på vissa punkter åtgärdats framgångsrikt. Nu har vi ett annat hot som vi känt till länge, och vi kan notera att förstörelsen på grund av detta bara förvärras. Ett skäl härtill är den ökade färjetrafiken. Nu säger kommunikationsministern i sitt svar att skadorna även orsakas av andra faktorer än fartyg, t.ex. extremt högt vattenstånd. Det är sant. Jag hade kunnat inkludera det i min fråga. Men det minskar inte behovet av motåtgärder. Det finns en rad åtgärder som man borde överväga när det gäller färjetrafiken — skärpta fartgränser naturligtvis, men även skärpt fartkontroll. Man borde åtminstone titta närmare på fartgränserna på sträckan Trälhavet-Furusund. Man kan också överväga en annan sträckning av farleden där områdena är mest känsliga. Man borde se över rederiernas skyldighet när det gäller att ersätta förstörd egendom. Färjetrafiken gör stora vinster när den får överträda hastighetsbestämmelserna. Någon skärv av detta borde kunna återgå till naturskydd, såsom tillämpats t.ex. när det gäller oljeutsläppen. Kommunikationsministern har säkert ett starkt miljöengagemnag, men han har framför allt att se till sjöfartens intresse i detta sammanhang. Här finns en intressekonflikt. Det hade därför varit bra att få höra jordbruksministerns synpunkter på detta. Jag förutsätter att ni i regeringen har övervägt dessa frågor. Jag vill därför till slut fråga kommunikationsministern om detta är sista ordet, eller om det möjligen är så att regeringen trots allt kan överväga ytterligare åtgärder för att skydda den unika resurs som Stockholms skärgård utgör.

Herr talman! Jag vill gärna hålla med Ingemar Eliasson om att Stockholms skärgård är en unik skärgård. Det finns även andra skärgårdar som är unika och värda att värna och slå vakt om ur miljösynpunkt. Jag konstaterar bara, vilket också experterna har gjort, att erosionen inte enbart är föranledd av fartygstrafiken. Vattenstånd, liksom också is, spelar en roll i detta sammanhang. Eftersom färjetrafiken bara är en del av orsaken till erosionen har jag svårt att föreställa mig att vi genom att lägga en avgift på sjöfarten kan lösa problemet. Om vi har trafik och är beroende av denna — det må gälla på vatten eller på väg — får vi vara medvetna om att det alltid kommer att finnas vissa olägenheter ur miljösynpunkt och för de boende, precis som jag sade i mitt svar. Frågan om fartgränserna för färjorna prövades i samband med ett regeringsbeslut om just denna trafik 1981, alltså för bara fyra år sedan. Jag minns inte om Ingemar Eliasson själv satt med i regeringen vid det tillfället — jo, det gjorde han tydligen. Då vet han att regeringen har en gemensam beredning. Det är inte bara det ena intresset som ingår i prövningen, utan det blir en prövning från såväl miljösom trafiksynpunkt. Det är kort tid sedan regeringen senast fattade beslut om fartgränserna — det har bara gått fyra år. Inget speciellt har heller inträffat som gör att vi på nytt måste pröva fartgränserna. Jag skulle förmoda att det just denna vinter, på grund av den stränga kylan, har förekommit erodering i större utsträckning än tidigare.
Herr talman! Det uppkommer olägenheter av olika slag, och det går inte att göra något åt, säger kommunikationsministern. Det är denna passiva inställning som jag inte kan acceptera. Vattenstånd, is och annat förorsakar säkert också erosion, men åtminstone den del som sjöfarten åstadkommer borde man kunna titta litet närmare på, för att undersöka om inte sjöfartsnäringen bör hjälpa till att återställa naturen. Det är en princip som vi har använt i andra sammanhang, och det handlar här om en mindre avgift, som ändå skulle kunna göra mycket stor nytta. Det har hänt saker efter 1981. Bl.a. har fartygen fått dispens att köra fortare. Det innebär att rederierna gör ganska stora vinster. Någon skärv av denna vinst borde, som jag tidigare sade, kunna användas för att återställa miljön. Men framför allt har nu ännu större färjor kommit till. Det är sant att dessa färjor har byggts så att svallet skall minska, men det är ändå enorma vattenmängder som förflyttas. Det är vid den ebb och flod som ständigt uppkommer genom dessa vattenmängder som stränderna och strandlinjerna eroderas. Därför räcker det inte med att undvika svallet. Man måste också göra någonting åt de skador som uppkommer när vattnet drar sig tillbaka. Det finns anordningar som kan byggas för att minska dessa skador, men det behövs resurser för detta. Om man skall skydda eller återställa miljö kostar det alltid pengar. Frågan är: Var skall dessa pengar tas? Skall de över huvud taget plockas fram? Jag beklagar att kommunikationsministern uppenbarligen inte har intresse av att ens försöka få fram de resurser som behövs för detta naturskydd.
Herr talman! Jag utgår ifrån att samma förutsättningar som i dag råder också fanns när Ingemar Eliasson 1981 själv satt med i beredningen av ärendet om fartgränser. De förändringar som inträffat i fartygsbeståndet— ett enda fartyg har tillkommit — är en sak. Men de andra orsakerna till erodering, bl.a. vattenrörelser och is, vilka också innebär stora olägenheter, fanns även 1981. Nog är det väl mer ur andra aspekter som Ingemar Eliasson talar om dagens ringa intresse. Ett intresse borde ha funnits också 1981.
Herr talman! Jag vill inte hävda att allt som hade bort göras gjordes under de år när vi hade borgerliga regeringar, men då togs ändå ett beslut som byggde på en avvägning mellan naturvård och sjöfart. Nu har det hänt en del nya saker, som gör det nödvändigt att ytterligare överväga den balans som man här måste finna mellan sjöfartens intresse och naturskyddet. Man kan inte låtsas som om ingenting har hänt under dessa fyra år — de större färjor som har kommit till har orsakat ytterligare skador. Jag vet att förre riksdagsmannen och miljökämpen Sören Norrby har försett kommunikationsministern med ett utförligt program baserat på den utomordentliga kunskap som han har om skärgårdsfrågor, och det har av departementet sänts ut på remiss. Beslutet blev dock att ingen åtgärd skulle vidtas. Jag undrar om detta måste vara sista ordet från regeringen.
Herr talman! Låt mig bara göra det tillägget att Sören Norrby också under folkpartiregeringens tid var verksam som utredare, bl.a. i fråga om miljösäkra sjötransporter. Han borde under den tiden rimligtvis ha haft samma uppfattningar som nu, och han hade möjlighet att föra fram dem till den dåvarande regeringen.
Herr talman! Ja, han fick då detta uppdrag. Men under tiden därefter har en annan regering haft det verkställande ansvaret. Det är bristen på åtgärder under det senaste året som är beklaglig, och den leder till att skadorna i Stockholms skärgård fortsätter. Jag beklagar att den nuvarande regeringen uppenbarligen inte har något intresse av att göra en förnyad prövning i frågan om den balans mellan sjöfartens intresse och naturskyddet vilken man måste eftersträva.

Herr talman! Ingvar Karlsson i Bengtsfors har frågat mig om vissa planerade väginvesteringar i Älvsborgs län kan komma i farozonen på grund av motorvägens tillkomst i Bohuslän. Regeringens åtgärder vid en nedläggning av Uddevallavarvet presenterades vid ett möte i Uddevalla den 23 januari i år. Jag redovisade därvid de transportpolitiska insatserna för att skapa ett nytt näringsliv i Uddevallaregionen. Förutom att vägbyggandet ger sysselsättning, behövs det bra vägar för en positiv utveckling av näringslivet. Väg E 6 har för närvarande bitvis en alltför låg standard genom Bohuslän. Upprustningen av väg E 6 ingår i en nordisk handlingsplan för ekonomisk utveckling och full sysselsättning. Handlingsplanen har behandlats vid Nordiska rådets möte i mars 1985. De i handlingsplanen upptagna investeringarna i vägoch järnvägsnäten i Norden föreslås bli finansierade genom en ny särskild låneordning inom Nordiska investeringsbanken. I vägplanerna ingår byggande av vissa delar av såväl väg 44 som väg 45 i Älvsborgs län. Vägplanerna är det samlade uttrycket för hur och i vilken ordning vägobjekten i länen skall byggas med de medel som statsmakterna anvisar för vägbyggandet i landet.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min fråga. Svaret stillade dock på intet sätt min oro. Investeringarna i vägarna 44 och 45 har länge stått på tur i Älvsborgs län. Kommunikationsministern säger nu: ”Vägplanerna är det samlade uttrycket för hur och i vilken ordning vägobjekten i länen skall byggas med de medel som statsmakterna anvisar för vägbyggandet i landet.” Detta uttalande är på intet sätt förpliktande i frågan om när dessa medel kommer att beviljas. Man har räknat med att komma i gång 1986, men det är inte säkert att statsmakterna anvisar dessa medel då — kanske finns det vid den tiden inte resurser för detta. Motorvägen genom Bohuslän kan i och för sig vara en riktig satsning, om nu regeringen gör den bedömningen att den måste genomföras ur trafikteknisk synvinkel, men har man medel för att göra en sådan satsning? Det är en fråga om prioriteringar, och det gäller något som hastigt har kommit på. Jag menar att man här handlar litet grand orättvist. Kommunikationsministern säger i svaret: ”De i handlingsplanen upptagna investeringarna i vägoch järnvägsnäten i Norden föreslås bli finansierade genom en ny särskild låneordning inom Nordiska investeringsbanken.” Jag vill då fråga: Påverkar inte denna nya särskilda låneordning inom Nordiska investeringsbanken vägverkets resurser på något sätt? Hur kan man tro att dessa medel inte kommer att belasta budgeten över huvud taget? På något sätt måste de ju belasta budgeten och minska vägverkets resurser till andra objekt. När kommunikationsministern presenterade motorvägsprogrammet skulle motorvägen kosta 450 miljoner. Nu vet vi att det sedan dess har kommit fram att ett alternativ kostar 700 miljoner och ett annat alternativ 900 miljoner. Motorvägen kommer alltså att bli mycket, mycket dyrare än vad kommunikationsministern från början tänkte sig. Denna fördyring har gjort att jag blivit orolig för de andra vägprojekten, och den har fått mig att tänka att man kanske kommer att uppskjuta vissa investeringar. Dessa vägprojekt ligger ju i samma område; arbetsmarknaden kan ju bli överhettad i den här sektorn. Kommunikationsministern har inte med ett ord nämnt ersättningsvägarna. Man lägger ju ned Dal-Västra Värmlands järnväg, som jag också frågade om. Det för med sig väginvesteringar på 33 milj.kr. Man börjar redan nu i juni att lägga ned järnvägen, så visst behövs det pengar snabbt. Kommunikationsministern kan möjligen på något sätt stilla oron genom att i alla fall ge ett halvt löfte om att väginvesteringarna kommer i gång när det gäller både byggandet av riksvägarna 44 och 45 och byggandet av ersättningsvägarna.
Herr talman! Mitt svar var ju att ombyggandet av motorvägen E 6 mellan Stenungsund och Uddevalla skulle finansieras genom en ny särskild låneordning inom Nordiska investeringsbanken. Det är den metod som skall användas för det ändamålet och för visst järnvägsbyggande m.m. De vägplaner, flerårsplaner, inom länet som slutligen fastställts av länsstyrelsen gäller fortfarande. Det har inte skett några förändringar i det avseendet. När det gäller finansieringen av flerårsplanerna, liksom också av fördelningsplanerna för statskommunala vägar, tillförs dessa projekt pengar dels genom ordinarie väganslag, dels i viss mån genom sysselsättningsmedel, dvs. i form av arbetsmarknadspolitiska insatser. Jag kan naturligtvis inte i dag stå här och säga att si och så mycket kommer att tillföras detta län i fråga om arbetsmarknadspolitiska insatser, lika litet som jag kan göra sådana utfästelser för något annat län. Men flerårsplanerna gäller fortfarande. Det inträffar ingen förändring i det avseendet. Det är det enda svar jag kan ge. Pengarna kommer fram på exakt samma sätt som hittills: från ordinarie väganslag och eventuellt tillkommande sysselsättningspengar.
Herr talman! Kommunikationsministerns kompletterande svar gav väl inte mer än det tidigare svaret. Jag skulle emellertid gärna vilja ha ett förtydligande, om kommunikationsministern kan lämna besked om att de planer som finns i Älvsborgs län, där man räknat med att sätta i gång byggandet av väg 44 och 45 år 1986, verkligen kan fullföljas och att motorvägsbyggandet inte på något sätt kommer att påverka dessa projekt. Som jag sade tidigare är det fråga om samma arbetsmarknadsregion, och den kan ju bli överhettad. Motorvägsprojektet kom fram nu i vintras. Vägarna 44 och 45 har man däremot diskuterat i många år. Jag tycker att det är en litet felaktig prioritering, om t.ex. väg 45 kan komma i farozonen — det är meningen att man skall bygga väg 44 först. Utanför Vänersborg bygger man ett nytt länssjukhus, som trafiken skall ledas förbi genom ombyggnaden av väg 44. Det kanske tar flera år, innan den vägen blir klar, och jag är mycket oroad för att det kan uppstå problem, om man måste ha kvar de förbindelser som man har i dag. Vidare gäller det ersättningsvägar för järnvägen. Beredskapsmedel har nämnts. Jag tycker att detta är mycket viktigt.Skall man skaka runt på dåliga vägar i bussar, när järnvägarna läggs ned så här tidigt? Varför kan det inte planeras litet bättre, så att folk kan ha bättre standard när de nu får en ersättningstrafik? Jag tycker inte att det skall vara fråga om tilldelning av beredskapsmedel. Regeringen borde göra någon planering direkt. Man skall ju ta hänsyn till vad man har för vägstandard.
Herr talman! Tyvärr måste jag fortfarande hänvisa till flerårsplanerna. Ingvar Karlsson i Bengtsfors säger att dessa vägbyggen kan startas 1986. Jag utgår ifrån att man i planeringen har räknat med ordinarie pengar och att man sedan också för denna tioårsperiod har sett till den eventuella tillgången på beredskapsmedel, vilket har betydelse för planeringen. Men jag kan inte garantera någonting i detta läge, och inte i något annat läge — det är en omöjlighet. Så småningom kommer också Ingvar Karlsson att lära sig, efter något år här i riksdagen, att det fungerar på det sättet. Vi kan inte i förväg bestämma hur arbetsmarknadsläget kommer att se ut. Om vi visste det, så skulle vi också kunna projektera och förbereda på ett helt annat sätt. Men situationen kan mycket snabbt förändras, och det kan innebära att man får göra extrainsatser. När det gäller ersättningsvägarna — där man byter från tåg till buss — vill jag säga att de finns med i regeringsbesluten. Det gäller alltså de fall där man har föreslagit att vägarna skall förbättras för ersättningstrafiken.
Herr talman! Det är klart att jag vet att man inte direkt kan tvinga fram svar på sådana här frågor. Men jag hade varit mera tillfredsställd om kommunikationsministern varit litet mera tillgänglig i den här frågan och kunnat ge något halvt löfte. Men inte ens det har kommunikationsministern gett. Jag ställde en fråga om den särskilda nya låneordningen som man skulle finansiera den nya motorvägen med. Påverkar den inte vägverkets resurser eller budgeten på något sätt? Det skulle vara intressant att höra det. Här frågas ofta: Var skall man ta pengarna till motorvägen? Ja, den skall finansieras genom Nordiska investeringsbanken, sägs det då. Det verkar nästan som om det är pengar som vi inte behöver betala ut på något sätt.
Herr talman! Det är självklart att när man har lånat pengar måste man betala tillbaka dem. I de allra flesta fall måste man också betala ränta. Det kommer man att få lov att göra också i det här fallet. Men i regeringens direktiv till vägverket står det att när vägverket har presenterat projektet för byggande av E 6 som motorväg mellan Stenungsund och Uddevalla, då skall regeringen ta ställning till finansieringen av denna väg. Det står alltså i regeringsbeslutet och i de direktiv som gått ut. Ännu har det inte kommit in något förslag från vägverket. Enligt en uppgift som jag har fått lär det dröja till slutet av detta år, innan man är färdig med ett förslag till regeringen. Då måste vi faktiskt också, Ingvar Karlsson i Bengtsfors, vänta tills vi får denna framställning.
Herr talman! Nu blir jag ännu mer orolig, när kommunikationsministern svarade som han gjorde. Nu har man inte tagit ställning till hur man skall finansiera. Det kan ju tänkas att medlen skall tas över budgeten, och då kommer det absolut att fattas pengar. Det blir kanske motorväg för 900 milj.kr., och då finns det inga som helst medel över för de övriga vägarna.

Herr talman! Sven Henricsson har med hänvisning till att SJ avser upphöra med att rusta upp en bansträcka på inlandsbanan norr om Östersund frågat mig om jag avser att vidtaga åtgärder för att nämnda påbörjade arbeten = Nr 155 fortsätter utan avbrott. Torsdagen den SJ har de senaste åren satsat betydande medel på att förbättra standarden 30 maj 1985 på inlandsbanan. I sysselsättningsfrämjande syfte har också regeringen anvisat extra medel för att tidigarelägga inlandsbanans upprustning. Inom de ramar som riksdagen anvisar är det dock SJ som avgör hur investeringsmedlen skall användas. Självfallet söker SJ använda pengarna där de gör mest nytta för att upprätthålla och öka trafiken och därmed förbättra SJ:s resultat. För den bansträcka som Sven Henricsson åberopar har SJ beslutat att senarelägga upprustningen. Jag tycker att gällande beslutsordning är riktig och är därför inte beredd att vidta någon åtgärd.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min fråga. Jag har ingen anledning att tro annat än att det som står i svaret är riktigt, dvs. att SJ har satsat betydande medel för att förbättra standarden på inlandsbanan. ”Betydande” är emellertid ett relativt begrepp, så det behöver inte vara fråga om några enorma summor. Det har pågått ett arbete med rälsbyte på en del av inlandsbanan betingat av timmertransporter från områdena norr om och ned mot Östersund. Detta rälsbyte är mycket angeläget, eftersom det på denna bansträcka finns många brister och det ofta har varit rälsbrott. Helt plötsligt kommer det centrala direktiv att arbetet skall upphöra på grund av brist på anslagsmedel. Hela arbetet blir naturligtvis förstört på detta sätt — när det gäller både arbetare och maskiner m.m. måste det göras omdisponeringar. Det sägs nu att det inte skall utgå några medel ens nästa budgetår, som börjar den 1 juli i år, utan först i juli 1986 skall nya pengar avsättas för detta arbete. Vad som har inträffat är att den högsta tillåtna hastigheten sänks på vissa sträckor av inlandsbanan, för att banstandarden skall kunna sänkas och investeringskravet minskas. SJ förklarar att anslagsminskningarna är upprinnelsen till det hela. Jag skulle vilja ställa en fråga till kommunikationsministern, som nu skall bli landshövding i Norrbotten och därför måste ha särskilt intresse av de kommunikationsproblem som finns bl.a. i Norrbottens inland: Är detta det första tecknet på att SJ är på väg bort från det beslut som har fattats om att inlandsbanan skall upprustas? Det råder en viss oro, på grund av att arbetet med rälsbyte upphör osv., och denna oro kan sägas vara berättigad. Jag undrar om detta är början till slutet på den vackra tanken om att denna bandel äntligen skulle bli upprustad och att det var en insats för en bra regionalpolitik. Vad säger kommunikationsministern om det?

Herr talman! Nej, Sven Henricsson, att SJ senarelägger investeringar behöver inte betyda att SJ på något sätt förändrar inriktningen av arbetet med upprustningen av inlandsbanan och absolut inte att SJ gör ett avsteg från 13 riksdagsbeslutet. I riksdagsbeslutet har detta arbete inte etappindelats. Det har gjorts betydande investeringar, och det är vi överens om, Sven Henricsson. Att SJ nu av vissa skäl gör omdisponeringar — och sådana har gjorts inte bara här utan även på annat håll — får inte föranleda oss i denna kammare att omedelbart framföra tanken på att detaljstyra SJ när det gäller deras investeringar. Jag vet, Sven Henricsson, att vi är överens om att inte göra detta, och jag är på det klara med att enskilda riksdagsledamöter har behov av att så att säga bevaka sin egen region. Det är inget fel i det. Det skall riksdagsledamöterna göra. Men detta får inte leda till att man helt låser SJ i SJ:s investeringsplanering. Vi måste räkna med att SJ skall kunna göra omdisponeringar beträffande investeringarna. De krav som riksdagen har ställt på SJ gäller fortfarande, och i händelse att SJ skulle bortse från dessa krav, Sven Henricsson, utgår jag ifrån att jag får hjälp av Sven Henricsson, som kommer att vara kvar i riksdagen, så att SJ tar sitt förnuft till fånga. För min del kommer jag ju inte att vara kvar i riksdagen.
Herr talman! Jag tänker, Curt Boström, på om SJ får vidkännas en sänkning av investeringsanslaget samtidigt som SJ har eftersläpande behov. Man kan ta exemplet med spårkapaciteten i Stockholmsregionen. Det har länge varit på tapeten. Men först nu har det börjat byggas. Jag kan nämna behoven i Göteborgsregionen, vidare behoven i Helsingborgsområdet med tanke på gränstrafiken. Om dessa mycket viktiga investeringskrav kommer samtidigt som man försöker att hålla den totala investeringsvolymen nere, föreställer jag mig att SJ måste ta pengarna någonstans. Det är detta som jag har velat peka på. Skall det här resultera i att, enligt min mening, principiellt viktiga beslut om regionen Norrlands inland kommer att skjutas åt sidan till förmån för åtgärder i metropolerna, dvs. de stora knutpunkterna? Detta kan vara en bra följdfråga, och jag vill höra kommunikationsministerns svar.
Herr talman! Det är ett faktum, Sven Henricsson, att det förutom de ordinarie investeringsmedlen till SJ har tillskjutits ganska mycket arbetsmarknadspolitiska medel för just investeringar. Beträffande insatserna vill jag gärna säga att det för oss som nation är nödvändigt med insatser i Stockholmsområdet och västkusten. Då inkluderar jag också oss ”skogslänningar”. Om inte vi för fram våra produkter, genom vårt land och ut på kontinenten, har vi ingen glädje av upprustningarna i skogslänen. Vi måste vara medvetna om att insatser på både vägoch järnvägssidan skall göras på de ställen där vi som nation — och då räknar jag också in oss i skogslänen — får den största nyttan. Detta innebär emellertid inte, Sven Henricsson, att vi på något sätt skulle eftersätta skogslänens behov. Under årens lopp har vi också visat detta genom att satsa miljardbelopp på extra insatser i skogslänen.
Herr talman! Det är i alla fall klart, att om jag får mindre med pengar att röra mig med samtidigt som jag får större utgifter — jag måste kanske köpa litet mer kläder eller förbättra någonting i min bostad —, måste jag fundera över vad jag kan avstå från. Jag har ingenting emot att man investerar i städer, men jag tycker att det borde vara intressant för regeringen att regeringens sänkning av det totala investeringsanslaget resulterar i att det kan bli nödvändigt att avstå från viktiga åtgärder i t.ex. Norrland. Det är också viktigt att upprusta den bana som det här är fråga om. Under sex månader i fjol hade vi hundratals rälsbrott. Vad kostar det att ta rätt på och vad kostar det i form av dålig rytm i trafiken? Jag menar att det tenderar att leda till sämre ekonomi också.

Herr talman! Blenda Littmarck har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta i syfte att bringa sjukvårdens verksamhet i överensstämmelse med hälsooch sjukvårdslagens regler i vad gäller människors lika rätt till en god hälsooch sjukvård. Anledningen till frågan är att — enligt uppgift i pressen — patienter över 70 år inte tas in för intensivvård på centrallasarettet i Västerås. Jag vill klart slå fast att enligt 2 § i hälsooch sjukvårdslagen är målet för hälsooch sjukvården en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Detta gäller givetvis alla människor oavsett ålder. Enligt min mening kan inte ett vårdbehov tolkas utifrån administrativa regler som t.ex. åldersgränser. Hälsooch sjukvårdslagens mål att vården skall erbjudas befolkningen på lika villkor innebär bl.a. att det är behovet av hälsooch sjukvård som skall styra möjligheterna att få vård inom ramen för de ekonomiska resurser huvudmannen förfogar över. Det är landstingskommunerna som har ansvaret för att hälsooch sjukvården bedrivs enligt hälsooch sjukvårdslagens intentioner. Tillsynen över området utövas av socialstyrelsen. Jag har därför inte för avsikt att vidta några åtgärder med anledning av pressuppgifterna.

Herr talman! Det framgår klart och tydligt av mitt svar vad jag anser om det som inträffat. Jag säger mycket klart, Blenda Littmarck, att ett vårdbehov enligt min mening inte kan tolkas utifrån administrativa regler som t.ex. åldersgränser. Jag säger också att det är socialstyrelsen som har att utöva tillsynen över detta område liksom över sjukvården över huvud taget. Jag utgår från att socialstyrelsen följer det här och tar upp de diskussioner som är nödvändiga. Det är ändå så vi har fördelat ansvaret inom statsförvaltningen, Blenda Littmarck. Regeringen eller det enskilda statsrådet kan inte gå ut och penetrera enskilda fall. Men jag delar alltså helt Blenda Littmarcks upprördhet över det som har inträffat.

Herr talman! Björn Molin har frågat mig om jag är beredd att ge riksdagen en samlad redogörelse för väntetiderna inom olika delar av sjukvården. Det är riktigt, som Björn Molin anför, att det inte finns någon central sammanställning över väntetiderna inom sjukvården. Jag kan därför inte heller ge någon samlad redogörelse för dessa. Fram t.o.m. år 1978 sammanställdes s.k. vårdplaneringslistor regelbundet av socialstyrelsen. Dessa vårdplaneringslistor kritiserades bl.a. för att uppgifterna inte ansågs vara jämförbara. Inom socialdepartementets projekt Hälsooch sjukvården inför 90-talet, HS 90, har kösituationen studerats med utgångspunkt i den centrala statistiken vid vissa kliniker. Det har därvid framkommit att en viss del av de på väntelista uppsatta patienterna inte längre har något vårdbehov beroende på att de tagits in på annan klinik, tillfrisknat eller avlidit eller av annan anledning inte är aktuella för intagning. Väntelistor är också svåra att bedöma genom att klinikernas arbetssätt påverkar listornas längd. Olika organisatoriska åtgärder kan inom en given resursram leda till drastiska förändringar i väntelistans längd och kötid. Det är inte aktuellt att återinföra en central sammanställning av väntetiderna inom hälsooch sjukvården totalt. Jag har däremot inhämtat att socialstyrelsen har för avsikt att göra belysningar punktvis av väntetiderna inom vissa verksamheter för att analysera eventuella olikheter i vårdutnyttjandet i olika delar av landet. De verksamheter som först kommer att bli föremål för en sådan analys är glaskroppskirurgi, hjärt-kärloperationer och vissa ledoperationer.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Bakgrunden till frågan är naturligtvis svårigheterna att få en samlad bild av kösituationen inom svensk sjukvård. Jag har utan framgång efterlyst en sådan central statistik; det framgår av statsrådets svar i dag att någon sådan statistik inte är tillgänglig. Jag har efterlyst statistiken därför att jag tror att sjukvårdsdebatten i vårt land i större utsträckning skulle behöva grundas på fakta, bl.a. när det gäller hur länge människor får vänta på att få sjukvård. Jag tror att det inte minst gäller de partipolitiska sjukvårdsdebatterna här i riksdagen. Jag utgick från att socialdepartementet, trots att det inte finns någon central, publicerad statistik, ändå har tillgång till sådan statistik som underlag för de sjukvårdspolitiska besluten i regeringen; ett antal sådana har ju fattats under fru Sigurdsens tid. Jag kan nu konstatera att regeringen i det här avseendet inte vet hur det står till med svensk sjukvård. Även om inte väntelistorna från olika sjukvårdshuvudmän och inom specialiteter är jämförbara hade det inte varit orimligt att låta riksdagen få kunskap om läget inom svensk sjukvård när det gäller väntetider för olika kategorier av patienter och inom olika specialiteter. Jag kan nämna för Gertrud Sigurdsen att jag i början av 1970-talet hade flera debatter med Sven Aspling, som då var ansvarig för sjukvårdsfrågorna, där underlaget just var uppgifter om väntetider. Vi kunde då konstatera hur de gick upp och ned och eventuellt hade samband med olika typer av åtgärder, bl.a. den då aktuella s.k. sjukvårdsreformen. Vi kan i dag konstatera att den långa debatten om den s.k. Dagmarreformen, med åtföljande inskränkningar i etableringsrätten för privatläkare, icke har kunnat grundas på några fakta om kösituationen inom den svenska sjukvården. Detta hade varit relevant, när man nu föreslog ett system som i realiteten minskade människors möjligheter att snabbt komma till en läkare. Det finns emellertid, herr talman, spridda uppgifter om kösituationen. Låt mig nämna några av dem, som jag har lyckats inhämta. Inom ögonsjukvården är väntetiden i öppenvård för patienter utan förtur mellan ett halvt och ett år. Inom den slutna vården är väntetiderna ännu något längre — för starroperationer ofta upp till eller över ett år. Inom urologin är väntetiderna för patienter med remiss men utan förtur omkring ett halvt år, för patienter med förtur väsentligt kortare. Inom ortopedin är väntetiderna mycket varierande i olika delar av landet. Väntetider på upp till ett halvt år för nybesök är dock ingen ovanlighet. Väntetiden för inläggning för operation närmar sig i genomsnitt ett år, och för höftledsoperationer uppgår den till cirka ett och ett halvt år. Gertrud Sigurdsen, är dessa förhållanden kända i socialdepartementet, och tycker Gertrud Sigurdsen att detta är tillfredsställande?
Herr talman! Förhållandena med de långa väntetiderna inom just de områden som Björn Molin nämner är kända inte bara i socialdepartementet utan, tror jag, i alla landsting. Det är områden där tekniken har avancerat mycket snabbt. Det finns ett uppdämt behov, och människor kan nu få en behandling som tidigare inte var möjlig. Det är bl.a. inom de områden jag har nämnt som socialstyrelsen skall närmare analysera väntetiderna. Det gäller glaskroppskirurgi, hjärt-kärloperationer och vissa ledoperationer. Analysen av väntetiderna inriktas på precis på de områden som Björn Molin i första hand efterlyser.

Herr talman! Jag har sannolikt mycket sämre kännedom om väntetiderna totalt sett inom olika specialiteter än Gertrud Sigurdsen. Jag har försökt få fram uppgifter på några områden. När det gäller sådana saker som starroperationer och höftledsoperationer är det alltså mycket långa — och jag tror man kan säga otillfredsställande — väntetider. Över huvud taget är naturligtvis de långa väntetiderna både socialt och mänskligt ett betydande problem. Om man skall diskutera utformningen av den svenska sjukvården är det viktigt att man vet hur kösituationen ser ut. Den varierar mellan olika specialiteter. På vissa sjukhus har man genom organisatoriska åtgärder lyckats nedbringa köerna. Man har rensat i väntelistorna och gjort dem mera relevanta. Det är mycket bra. Men det är då viktigt att de som fattar beslut i sjukvårdspolitiska frågor har en adekvat kunskap om hur det står till. Jag vill, fru Sigurdsen, hävda att en av orsakerna till att ni gjorde ett sådant felsteg när det gällde Dagmarreformen var att ni icke överblickade kösitu ationen i olika delar av landet. Detta hade varit relevant, eftersom det — Nr 155 påverkade människors läkarval. Det minskade människors möjligheter att Torsdagen den snabbt komma till läkare. Det ökade trycket på den offentliga sjukvården, 30 maj 1985 och det innebar därmed i längden längre väntetider för enskilda människor. Min slutsats av detta är, herr talman, att vi måste förse oss med en bättre information om hur länge människor måste vänta på sjukvård på olika håll i landet och inom olika specialiteter. Det hade varit utomordentligt klokt att förse sig med den kunskapen innan man ställde till allt det här eländet med Dagmarreformen.

Herr talman! Riksdagen har i dag att fatta beslut om principerna för och inriktningen av regionalpolitiken för den kommande fyraårsperioden, vilket redovisas i arbetsmarknadsutskottets betänkande 1984 85:115. Materialet har många förtjänster. Ingående analyser har genomförts och redovisats. Men det finns också påtagliga brister i materialet, delvis kanske beroende på att utredningen fick arbeta under mycket hård tidspress. Det finns, som vi moderater pekat på, emellertid också brister i andra avseenden. Vi tycker bl.a. att man både i utredningens och i propositionens form har misslyckats med att verkligen åstadkomma förenklingar i det stödsystem som majoriteten föreslår skall gälla under den kommande fyraårsperioden. Låt mig inledningsvis, herr talman, konstatera att det dock råder en bred uppslutning kring de regionalpolitiska målen att söka ge människor tillgång till arbete, service och en god livsmiljö i olika delar av vårt land — även om det är klart att förutsättningarna härför varierar utomordentligt mycket. Det är uppenbart att det finns både mellanregionala och inomregionala obalanser av ganska betydande slag i landet. Vi har stora skillnader i förvärvsintensiteten, det gäller framför allt kvinnorna. Vi har en befolkningsstruktur som varierar utomordentligt kraftigt för olika län och även för olika kommuner och församlingar inom länen. Det finns områden med mycket låga födelsetal. Och de låga födelsetalen i dag kommer med all säkerhet att avspegla sig i utomordentligt stora problem framöver i dessa regioner. Skattekraften varierar mycket kraftigt mellan olika delar av landet. Arbetsmarknadens variation och bredd växlar, från Storstockholms mångfald till utomordentligt svaga och smala arbetsmarknader på mindre orter, där ofta enstaka företag bär upp merparten av sysselsättningen. De här obalansproblemen mellan regioner och inom regioner är inga entydiga Norrlandsproblem eller problem i skogslänen. De finns på många ställen. Problemen finns i Bergslagen, en av våra kanske mest sargade industriregioner. De finns också i sydöstra Sverige, ett förhållande som utskottet vid flera tillfällen har påpekat. Man kan konstatera att dessa obalanser har både en kvantitativ och en kvalitativ dimension. Dessa dimensioner flätas ofta samman och kan ibland vara något svåra att särskilja. Den kvantitativa dimensionen brukar ofta diskuteras, inte minst i den här kammaren, och det är lätt att den kvalitativa blir bortglömd. Man kan säga att den kvantitativa dimensionen oftast är ett resultat av den mer långsiktigt verkande underliggande kvalitativa. Och det är därför viktigt att man i en debatt som denna verkligen lyfter fram de underliggande långsiktigt verkande kvalitativa dimensionerna. Med ett sådant synsätt får debatten om regionalpolitikens mål och medel en större bredd, vilket också rimligtvis borde ge bättre förutsättningar att nå resultat, dvs. minska obalanserna. Herr talman! I tidigare regionalpolitiska debatter har jag givit uttryck för den uppfattningen att regionalpolitik måste debatteras men framför allt handläggas utifrån ett vidare synsätt än vad som kanske är brukligt och vanligt. Min icke helt originella tanke är att alla beslut som fattas, såväl offentliga beslut som beslut inom näringslivet, enskilda hushåll och individuella beslut, får en rumslig dimension då dessa beslut omsätts i praktiken. Men det ofta ganska markerade sektorstänkande som av tradition gör sig gällande inom den offentliga förvaltningen medför uppenbara risker för att sektorsintressena kommer i konflikt med mål om regional balans. Ibland kan visserligen de nationella sektorsvinsterna vara så entydiga och betydande att vissa regionala balansmål måste ge vika i den avvägningen. Det kanske bör understrykas i en debatt som denna i dag att det, även om det är angeläget att peka på de regionala balansmålen, finns områden där det nationella totalintresset måste klart dominera över något kanske mindre betydande regionalt särintresse. Men det är ingen tvekan om att det många gånger går att förena helheten med sektorsintressena. Jag tror att inte minst det arbete som sker ute på länsnivå inom ramen för det samlade länsanslaget ger ganska klara belägg för att samarbete över sektorsgränserna och ett mindre snävt sektorstänkande gagnar helheten. Det är därför, herr talman, som både intresset för och nyttan av det samlade länsanslaget har visat sig så stort. Herr talman! Har man denna utgångspunkt för en debatt om regionala balansproblem, så kanske anslaget över statsbudgeten, benämnt Regional politiskt stöd, mister litet av sin övernaturliga lyskraft. Det betyder självfallet en hel del att få ett stöd, det skall inte förnekas. Det kan också ibland för vissa företag som inte får stöd i branscher där andra får stöd upplevas negativt. Men jag tror att med en helhetssyn, där andra politikområden och andra beslut inom andra sektorer är viktiga, betyder kanske dessa regionalpolitiska stödmiljoner relativt litet. Som framgår av den moderata huvudreservationen i arbetsmarknadsutskottets betänkande, anser vi från moderata samlingspartiet att en konsekvent ekonomisk politik ger de bästa förutsättningarna för att utveckla alla delar av vårt land. Därmed kunde man på sikt minska de inomregionala obalanserna. Vi har den uppfattningen att den ekonomiska politik som förs av den socialdemokratiska regeringen inte ger förutsättningar för en långsiktig varaktig tillväxt. Under de två och ett halvt år som gått sedan regeringsskiftet har den ekonomiska politik som förts ej angripit de grundläggande obalanserna i den svenska ekonomin. Detta har inneburit en växande upplåning, såväl inom som utom landet. Inflationsbekämpningen har till stora delar misslyckats. Det som förra året skulle vara 4 96 inflation blev drygt 8, och det som i år skulle bli 3 96 vid årets utgång har redan överskridit den gränsen. Det har inneburit att den internationella konkurrenskraften har försvagats, vilket i sin tur inneburit att regering och riksbank tvingats chockhöja räntan efter ett dramatiskt valutautflöde under våren. De kvarstående obalanserna i den svenska ekonomin försämrar de långsiktiga möjligheterna till sysselsättning i svaga regioner. Jag har tidigare sagt att regionalpolitikens viktigaste uppgifter är att skapa så likvärdiga förutsättningar som möjligt för människor i olika delar av landet när det gäller främst sysselsättningen. En förutsättning för detta är, som vi ser det, en dynamisk utveckling av näringslivet. En näringsvänlig politik och en minskad offentlig sektor ger de bästa förutsättningarna för en långsiktig regional balans och utveckling. Vi menar att ett avskaffande av löntagarfonderna skulle gagna utvecklingen, inte minst i de mindre och medelstora företagen. Vi menar att fondsystemet dränerar just dessa företag på pengar. Det är troligt att vi har ett nettoutflöde av kapital från dessa regioner. Mycket talar för att mindre företag i svaga regioner pumpar in mer pengar till fondsystemet än man får tillbaka i regionalpolitiskt stöd. I själva verket vill jag, i motsats till utskottsmajoriteten, påstå att just fondsystemet direkt verkar hämmande på ambitionen regional balans. Det skulle vara intressant att höra industriministerns kommentar till detta. Jag vill alltså göra gällande att fondsystemet, som det hittills visat sig fungera, direkt motverkar regionalpolitiska ambitioner att få ett kapitalinflöde i de berörda regionerna. Ett effektivt sätt att stimulera ekonomin är att sänka skattetrycket. Sänkta marginalskatter skulle medverka till mindre inflationsdrivande avtalsuppgörelser, samtidigt som det skulle stimulera arbetsinsatser och extra sparande. Det är alldeles uppenbart att borttagande av skatten på arbetande kapital — en beskattning som framför allt drabbar de mindre företagen — skulle medföra stora reginalpolitiska vinster. Det skulle vara intressant att även här få höra industriministerns kommentar. Diskussionen om skatten på arbetande kapital har förts under många år. Ett otal exempel har redovisats från både den ena och den andra regeringen om vådorna av det nuvarande skattesystemet. Det finns många mindre företag, inte minst i regionalpolitiskt utsatta områden, som gradvis har byggt upp en substans och som i och för sig har varit lönsamma men som inte klarat de nuvarande beskattningsreglerna, utan har fått säljas till investmentbolag. På det sättet har ägarna mist kontrollen över företaget. Det innebär i stort att investmentbolagen många gånger koncentrerar utvecklingsoch marknadsföringsavdelningar till ett fåtal orter i landet, medan de mindre företagen går miste om dessa funktioner. På det sättet tunnas gradvis arbetsmarknaden ut på de mindre orterna. De mindre företagen, de mindre orterna dräneras på kompetent folk. Det blir mindre och mindre attraktivt att söka sig till dessa företag. Jag påstår, herr talman, med adress till den sittande regeringens industriminister att oförmågan eller oviljan — industriministern kan senare tala om vilket det är som är den främsta bevekelsegrunden — att radikalt se till att problemen löses har allvarligt försvagat vissa mindre orters arbetsmarknad. Man har tunnat ut den till men för utvecklingen på många orter. Det finns också anledning att fundera över hur den hittillsvarande lönepolitiken har påverkat de regionala obalanserna. Genom denna lönepolitik har många företag i stödområden blivit utkonkurrerade. Arbetstagarna har inte haft reell möjlighet att göra valet mellan å ena sidan något lägre löneökningar, kopplade till vad branschen och företagen har råd att betala, med en trygghet i arbetet som följd och å andra sidan något högre löneökningar men mindre trygghet. Arbetstagarna har i realiteten inte fått en reell möjlighet att själva avgöra värdet av att få bo kvar på sin hemort, alternativt att med högre löner utsättas för en större risk. Utbildningspolitiken har också en viktig regional dimension. Med den utformning som framför allt den praktiska yrkesutbildningen har fått i vårt land blir det allt svårare för de mindre och medelstora företagen på små orter att rekrytera kvalificerad yrkesutbildad personal. Skolsystemet har verkat utomordentligt centraliserande. Praktisk yrkesutbildning på gymnasial nivå har under många år bara getts på ett begränsat antal orter. Här vill jag understryka att med de förslag som moderata samlingspartiet fört fram om ökad lärlingsutbildning skulle man kunna sprida yrkesutbildningen till betydligt flera orter och företag och på så sätt långsiktigt skapa bättre förutsättningar för att garantera de mindre företagen på små orter tillgång till kvalificerad arbetskraft. Det är ganska naturligt också att trafikpolitiken påverkar olika regioner och möjligheten att konkurrera med bättre belägna områden i landet. De areala näringarna jordbruk och skogsbruk spelar en central roll för regional balans och utveckling framför allt i skogslänen. Därför är det viktigt att man driver sådan jordoch skogsbrukspolitik att dessa näringar får möjlighet att utvecklas. Detta gäller särskilt för glesbygdens utveckling. Moderata samlingspartiet har på olika sätt redovisat åtgärder för att stimulera utvecklingen i dessa näringar. Det gäller bl.a. en sänkning av skogsvårdsavgiften och en översyn av jordförvärvslagen i syfte att skapa möjligheter att förvärva mindre skogsoch jordbruksfastigheter för att öka möjligheterna till deltidsarbete och på det sättet få ett ökat boende i glesbygden. Den kraftiga utvecklingen av den offentliga sektorn har i och för sig — det kan jag inte förneka — skapat en del arbetstillfällen på många orter. Men det finns områden i landet, framför allt uppe i Norrland, som i dag är så utomordentligt beroende av den offentliga sektorns finansieringsmöjligheter att vad som måhända för tio år sedan kunde vara en styrka i dag har förbytts i dess motsats. I de besparingstider som råder överallt i kommuner, landsting och den statliga förvaltningen är det kanske snarare en otrygghet att ha en anställning inom den offentliga förvaltningen. Det finns ingen dynamik och tillväxt i den sektorn längre. Det är viktigt att konstatera att om man på ett tidigare stadium hade brutit de offentliga vårdmonopolen och öppnat vissa näringar för privat konkurrens — stimulerande konkurrens, vill jag påstå, för den offentliga sektorn — hade man kunnat åstadkomma litet mera av nytänkande, förnyelse och verklig decentralisering. Tyvärr har det visat sig att flera av de offentliga lösningarna på vårdområdet har inneburit ganska stora enheter, vilket har verkat ytterligare i centraliserande riktning. Att bryta de offentliga vårdoch servicemonopolen skulle därför som vi ser det ha en klar regionalpolitisk poäng och stimulera till småskalighet och större spridning. Herr talman! Jag har nu pekat på ett antal politikområden som direkt eller indirekt påverkar de regionala balanserna. Men som jag har nämnt tidigare fattas det också en mängd beslut inom det enskilda näringslivet, av hushållen samt av individerna som har en rumslig dimension. Industrikoncerners beslut om att förlägga tillverkning, forskning och utveckling samt marknadsföringsfunktioner på den ena eller den andra orten betyder självfallet mycket för ortens och regionens utveckling och relationer med andra delar av landet. För den regionala utvecklingen spelar den högre utbildningen, främst då utbildningen inom teknik och naturvetenskap samt den merkantila utbildningen, en särskilt viktig roll. Det ligger en utomordentligt stor dynamik i samspelet mellan den högre utbildningen och näringslivets forskningsoch utvecklingsavdelningar. Det föreligger i dag ett uppenbart samband inte bara i vårt land utan i hela Västeuropa mellan en positiv regional utveckling och de större universitetens och högskolornas lokalisering. Under senare år har ett stort antal institutioner och företag med behov av närhet till högskolevärlden lokaliserats till universitetsorterna. Det är en intressant och glädjande utveckling som bör på alla sätt stimuleras. Det finns anledning att tro att denna utveckling kan fortsätta och vara till stor nytta för näringslivet i dessa regioner. Inte minst gäller det förutsättningarna att sprida och tillämpa ny teknik. Även de stora företagen bygger i dag internt via sina underleverantörssystem upp en betydande teknikspridningskapacitet — jag tänker på Volvo och IKEA som ett par exempel — som kanske i än större utsträckning bör uppmärksammas och utnyttjas av statsmakterna. Genom detta arbete, som sker mycket i tysthet men med rätt stor effektivitet, byggs det successivt upp en ökad teknisk kompetens hos underleverantörerna, som i sin tur gentemot sina underleverantörer tvingar fram teknisk utveckling. För att fylla en viktig funktion måste regionalpolitiken ha väsentliga inslag av generella medel. Man måste låta besluten fattas nära problemen, dvs. ge större regionalt ansvar och befogenhet. Regionalpolitiken måste vara överblickbar för de människor, organisationer, institutioner och företag som berörs. Det måste finnas en enkelhet i stödsystemets utformning. Vidare måste man kunna spela över ett vidare fält än regionalpolitik i snäv, budgetmässig bemärkelse. Regionalpolitiken måste kunna utnyttja och samspela med den befintliga regionens skiftande kompetens och förutsättningar samt — framför allt i glesbygdslänen — dra nytta av de areella näringarnas förutsättningar. Grundtanken i den moderata regionalpolitiken är att den skall kompensera vissa regioner för handikapp som de har. Dessa kan bero på klimat, stora avstånd till de centrala marknaderna och en sämre industriell tradition. Medlen skall alltså vara så generella som möjligt, och de selektiva stödformerna reduceras till ett minimum, och där de skall existera bör de hanteras på länsnivå. Från moderat sida har vi också försökt uppnå en förenkling av gällande stödsystem. Jag har tidigare sagt vid ett antal tillfällen att jag tycker att man såväl i den regionalpolitiska utredningen som i propositionen litet grand har missat en del av den ursprungliga ambitionen, nämligen att få en sanering till stånd i den ganska yviga stödflora som finns. Vi menar att man med ett fåtal enkla stödsystem borde kunna få en ökad överblickbarhet som är eftersträvansvärd. Vi föreslår från moderat sida en sänkning av den allmänna kostnadsnivån för företag inom stödområde A och B med 10 resp. 3 procentenheter. Min kollega Håkan Stjernlöf kommer senare under debatten att närmare presentera detta område. Genom tidigare beslut som riksdagen har fattat om transportstöd bör företagen kompenseras, åtminstone i viss utsträckning, för avståndsbetingade handikapp och merkostnader. För att kompensera de större affärsmässiga riskerna har det gradvis byggts upp en tämligen omfattande flora av olika stödsystem — lokaliseringslån, lokaliseringsbidrag, offertstöd och sysselsättningsstöd, m.m. Dessa fyra delar har varit huvudbeståndsdelar. Vi föreslår helt enkelt att lokaliseringslånen slopas. Vi anser att denna typ av krediter bör det reguljära bankväsendet kunna klara av. Vi menar att man bör kunna ersätta offertstöd, sysselsättningsstöd och lokaliseringsbidrag med en enda stödform som vi kallar riskgarantilån. Avsikten är att man skall kompensera företagen för den förhöjda risk det innebär att etablera sig i stödområdet. Vi menar att staten med denna låneform skall kunna, så att säga, täcka av den ”överrisk” som sedvanliga kreditgivare har. Maxnivån på lånen bör ligga på 50 90 i stödområde A, 35 90 i B och 20 96 i C. Lånen bör vara delvis villkorade, dvs. återbetalningspliktiga om och när projekten genererar intäkter. För projekt större än 9 milj.kr. bör besluten fattas centralt. För projekt under 9 milj.kr. bör besluten kunna fattas på länsnivå. Då avdelas dels en central resursram, dels en ram som finns inom länsanslaget. En väsentlig del av moderata samlingspartiets direkta insatser för regionalpolitiken utgörs just av länsanslaget. Jag tror inte att något parti i sina alternativa budgetförslag redovisar att en så stor andel av de totala resurserna skall läggas just på länsanslaget. Alla partier redovisar förslag till högre ramar för länsanslaget. Det är en ganska märklig syn att skåda. År efter år kan man konstatera att regeringen håller igen just på detta anslag. Förra året justerade riksdagen upp anslaget med över 100 milj.kr. Industriministern argumenterade intensivt för sitt förslag och talade om att det utgjorde en förträfflig avvägning. Beslutet resulterade i 100 milj.kr. extra. Det skulle vara intressant att höra industriministern redovisa de överflödiga projekt som nu har realiserats. Eftersom avvägningen var mycket välgjord tidigare borde det nu ha funnits möjlighet att realisera ett antal överflödiga projekt enligt industriministerns bedömning. Det kunde vara intressant att få ta del av några av de överflödiga projekten. Länsstyrelserna ute i landet skall med stort intresse ta del av protokollet. Det är ganska märkligt att industriministern skall ha en i grunden negativ inställning till detta anslag. Åtminstone kommer det till uttryck vid anslagstilldelningen när man i hela utskottet — även den socialdemokratiska majoriteten — uppenbarligen har en helt annan inställning. Med intresse avvaktar vi industriministerns kommentar på detta område. Ingrid Hemmingsson kommer från vår sida att närmare gå in på glesbygdsanslaget och det samlade länsanslaget och utveckla tankarna när det gäller moderat politik i fråga om detta. Herr talman! Låt mig avslutningsvis konstatera att det är alldeles uppenbart att det för att åstadkomma regional balans — både när det gäller inomregional och mellanregional balans — krävs ett brett synsätt i fråga om regionalpolitiken. Man kan alltså inte snävt begränsa sig till de regionalpolitiska anslagen över statsbudgeten. Det krävs nya och ganska okonventionella grepp. Det är min bestämda uppfattning att det finns mycket att göra inte minst inom skattepolitikens område. Jag skall avslutningsvis ta ett litet exempel. Möjligheten att rekrytera kvalificerad arbetskraft kommer i framtiden att var ett stort problem för skogslänen och kommunerna i stödområdet. Det är det redan i dag, men det kommer att bli än värre framöver. Man diskuterar ofta i termer av utflyttning från stödområdet, men i framtiden kommer det att vara nog så viktigt att få tillgång till den kvalificerade arbetskraften, att få kvalificerade befattningshavare att flytta in till stödområdets företag och institutioner, både privata och offentliga. Den tiden är nog inte långt borta då vi måste tillgripa förändringar i skattesystemet för att möjliggöra just denna typ av inflyttning av kvalificerad arbetskraft. I ett par motioner till detta riksmöte har vi från moderat sida tagit upp dessa frågor. Ingrid Hemmingsson kommer att redovisa vad man bl.a. skulle kunna göra på skattesidan. Vi har också pekat på möjligheten att genom villkorad avskrivning av studiemedel för akademiker åstadkomma en positiv effekt. När det gäller exempelvis rekrytering av läkare tror vi att morötter är bättre än trubbiga administrativa system. Vi tror också — och detta sägs med adress till dem som funderar över framtidens avtal — att det är nödvändigt att förändra meritvärderingssystemen inom den offentliga sektorn. I dag fungerar de på ett sådant sätt att de anställda i stort sett är förhindrade att flytta över kommungränserna, om de vill behålla sina tjänster. De nuvarande meritvärderingssystemen fungerar alltså som en effektiv spärr mot flyttningar över dessa gränser. Herr talman! Jag har inte alls berört stödområdet, av det enkla skälet att utskottet i mycket stor enighet har konstaterat att dagens indelning bör gälla också i framtiden. Det råder stor enighet om att det finns väsentliga fördelar med stabilitet i systemet och att regeringen har möjligheter att gå in och göra justeringar, som exempelvis i Uddevallafallet. Herr talman! Det finns anledning att på många områden komma med detaljsynpunkter, men tiden är knapp. Låt mig med detta, i all enkelhet, yrka bifall till de moderata reservationer som är fogade till utskottets betänkande.

Herr talman! Alla människor i vårt land har rätt till arbete, utbildning, god miljö och en god service — det är vi nog överens om. Det är angeläget att människor får detta i sin hembygd. Därför är det regionalpolitikens uppgift att erbjuda dessa möjligheter i hembygden. I det avseendet återstår ännu mycket att göra. Centern har i decennier, i såväl oppositionsställning som regeringsställning, förordat kraftigt förstärkta regionalpolitiska insatser. Oftast har vi fått göra det i strid med socialdemokraterna. Enligt centerns mening måste regionalpolitiken inriktas så, att den långsiktigt bidrar till en decentraliserad samhällsstruktur med balans såväl inom som mellan regioner. Det är särskilt viktigt att man har en helhetssyn på de politiska åtgärder som måste vidtas inom olika områden. Inriktningen av närings-, trafik-, utbildningsoch arbetsmarknadspolitiken etc. påverkar den regionala utvecklingen. Regionalpolitiken måste vara ett instrument för decentralisering. Med regionalpolitiska insatser skall koncentrationsutvecklingen brytas — den koncentrationsutveckling som präglar stora delar av samhällets organisation och som innebär påfrestningar för alla, för befolkningen i storstäder och för människorna i glesbygd. I centerns partimotion om regionalpolitiken har vi med två exempel beskrivit hur obalansen i samhället leder till svårigheter för familjer i såväl glesbygden som storstaden. Storstadsfamiljen har det relativt gott ekonomiskt ställt, men får i många fall uppoffra kravet på en god miljö. Stress och jäkt förhindrar möjligheter till samvaron med familjen. Timslånga pendlingsresor dagligen till och från arbetet minskar tiden för samvaro med barnen. Kort sagt — man får i viss mån ge avkall på sin sociala miljö. Utvecklingen har vidare inneburit att kostnader för boende, resor, rekreation m.m. stiger kraftigt. De ekonomiska fördelarna tenderar därmed att försvinna. När det gäller glesbygdsfamiljen kan konstateras att den har fått allt längre till arbetet, butiken, grannarna och den sociala servicen. Oron inför att mista sitt arbete vilar ständigt över föräldrarna i familjen. För barnen innebär det långa resvägar till skolan. Kanske gymnasieskolan ligger så långt bort att eleverna tvingas till inackordering. Efter utbildningen finns risken att många mot sin vilja tvingas lämna sin hembygd för att flytta till en anonym tillvaro i en storstadsförort. Koncentrationspolitiken innebär att såväl glesbygdsbefolkningen som storstadsmänniskorna förlorar. Centralisering och koncentrationspolitik innebär minskad välfärd i vid mening för alla. Enbart trafikproblemen medför stora miljöskador för befolkningen i storstadsregionerna. Jag tvekar inte att säga: Koncentrationspolitiken korar inga segrare, den föder bara nya förlorare. Med tvångsvisa befolkningsomflyttningar följer alltid välfärdsförluster. Det finns en rad undersökningar som samstämmigt visar att flertalet människor som deltog i den tidigare omflyttningsvågen drabbades av klara välfärdsförluster. Nu är detta mönster på väg att upprepas. Och därför vill jag fråga socialdemokraterna: Är det detta som är förnyelsen av regionalpolitiken som ni talar om? Under 1960-talet användes koncentrationen som motiv för ökat ekonomiskt välstånd. Den argumentationen höll inte för 20 år sedan och håller inte nu heller. Möjligen stiger BNP, men till priset av ökande kapitalutflöde från glesbygden, och man tvingas konstatera många mänskliga tragedier. Regionalpolitiken måste, som jag ser det, få en ny dimension. Välfärdsbegreppet måste in. Det hjälper både storstaden och glesbygden. Regionalpolitiken måste mera handla om levnadsbetingelserna för de enskilda människorna. Det får inte främst handla om maskiner och byggnader, om bidragsprocent, stödnivåer och låneformer. För den enskilda människan — glesbygdsbon i Strömsund eller storstadsbon i Tensta — betyder en god miljö, närhet till anhöriga, gemenskap, sammanhållning och trygghet mer än vad många beslutsfattare kan tro. Åtminstone är det viktigare för de människorna än att få möjlighet att läsa debattartiklar där industriministern lovprisar sig själv och sin egen politik. Välfärd är inte heller bara att ha tillgång till ett arbete någonstans i landet. För pajalabon kanske det handlar om att tvingas till månadspendling till en byggarbetsplats i en storstadsförort. Detta är inte välfärd. Däremot är det välfärd att ha arbete på hemorten och kunna umgås i kretsen av anhöriga, släkt och vänner — att känna att man spelar en roll i lokalsamhället. Flyttlasspolitiken med utarmning av redan glesa bygder bryter dessa möjligheter. Välfärd är också att ha närhet till service — social och kulturell —, till sjukvård, till utbildning och till naturen. För tätortsmänniskan eller storstadsbon är också välfärd att kunna känna och umgås med sina grannar i samma trappuppgång. I dag vet vi hur många av dem som flyttar till storstadsförorterna från glesbygden som, tyvärr, blir anonyma på den nya orten. De känner ingen i grannskapet när de går till affären, till posten eller till busshållplatsen. Det är ett oerhört slöseri med mänskliga resurser som följer i spåren av koncentrationspolitiken, och det är detta som centern vill förändra. Och när vi kräver regionalpolitiska insatser för att hjälpa glesbygdens människor handlar det lika mycket om att stoppa upp koncentrationspolitiken och ge drägligare levnadsvillkor för de glesbygdens barnbarn som redan lever i koncentrationssamhällets anonymitet. Får vi inte stopp på koncentrationsutvecklingen löper vi snabbt risken att få ett nytt Fattigsverige, där fattigdomen beror på andra förhållanden än vad vi tidigare har varit vana vid. De förslag till regionalpolitiska insatser som den socialdemokratiska regeringen nu presenterar ger antingen en felaktig inriktning, eller också är de helt otillräckliga. Den positiva utveckling som kunde skönjas i slutet av 1970-talet och början av 1980-talet håller nu på att gå förlorad. Flyttningsmönstret tenderar att återgå till en inriktning som förstärker koncentrationstendenserna i samhället. Det är faktiskt med stor oro som vi från centern ser på möjligheterna att nå regional balans med den regeringspolitik som i dag bedrivs. Socialdemokraternas politik sedan hösten 1982 har i flera avseenden satt käppar i hjulen för en positiv regionalpolitisk utveckling. De senaste åren har strida flyttningsströmmar gått från mindre tätbefolkade områden till tätorterna och storstäderna, gjort glesbygden allt glesare och storstädernas befolkningstal allt större. Medan de s.k. skogslänen förlorat tusentals personer under 1983 och 1984, har t.ex. Stockholms län kraftigt ökat sitt befolkningstal. Den högkonjunktur som socialdemokraterna ofta talat om har man utnyttjat dåligt för att åstadkomma en regionalpolitisk offensiv. I dag står vi inför hotet att ”Sverige håller på att kantra”, som någon har sagt. Ledstjärnan för förändringar måste då vara att få ”Sverige på rätt köl igen”. Liksom en segelbåt är beroende av besättningen i hela båten, i både fören och aktern, behöver landet Sverige besättning både i norr och i söder. Först då kan vi styra rätt och hålla full fart framåt. Det är mot denna bakgrund som centern vill ha ett uttalande om att politiken på samtliga samhällsområden bör utformas så, att storstädernas andel av befolkningen hålls oförändrad. Dess värre har vi inte fått gehör för detta krav av utskottets majoritet, vilket jag beklagar mycket djupt. En åtgärd i strävan att minska Stockholmsregionens dominans vore att i större utsträckning omlokalisera statlig verksamhet. Inte heller det kravet ställer sig socialdemokraterna bakom, trots att det var ett av de krav som de hade i sin partimotion 1982. Av en debattartikel helt nyligen, rubricerad ”Regionalpolitiken har förnyats”, framgår att industriministern under sitt besök i Sovjet har lovprisat regeringens regionalpolitik. Jag tror dock inte att så värst många delar hans slutsatser. För socialdemokraterna har regionalpolitiken delvis gjort halt vid de vackra orden och det egna skrytet. I praktiken är det mindre som manifesterar förnyelse och framgång. I själva verket är det väl så att både befolkningssiffrorna och arbetslöshetssiffrorna i glesbygdslänen är en effektiv dementi på att regionalpolitiken fått en förnyelse till något bättre. Herr talman! På samma sätt som i sagan Kejsarens nya kläder, där folket inte såg några nya kläder, frågar sig säkert många var den förnyade regionalpolitiken finns. Den syns i varje fall inte. Alternativet till socialdemokraternas koncentrationspolitik står att finna i en radikal decentraliseringspolitik, som centern förordar. Från centern har vi därför krävt ett riksdagsuttalande om att konkreta politiska ställningstaganden på alla områden alltid skall utgå från ett decentralistiskt synsätt. Inte heller detta har vi fått gehör för i utskottet. Den socialdemokratiska utskottsmajoriteten säger att ett decentralistiskt samhälle endast är möjligt i en agrar samhällstyp. Så lågt har dagens socialdemokrater sjunkit i ambitionsnivå inom regionalpolitiken. En sådan begränsning gör man. Och på ss. 35 i utskottsbetänkandet skriver socialdemokraterna: ”När ett samhälle av vårt nuvarande slag växer fram, där det framför allt är industrin och andra näringar som svarar för sysselsättningen, följer också automatiskt en ökad koncentration inom den regionala strukturen. Detta är marknadsekonomins sätt att fungera.” Herr talman! Ett sådant uttalande av socialdemokraterna trodde jag mig aldrig få läsa år 1985. Det är att underkasta sig marknadskrafterna på ett sätt som inte ens moderata samlingspartiet har kunnat skriva under på utan reserverat sig emot. Och det, herr talman, vill inte säga litet! Socialdemokraterna kapitulerar nu inför marknadsekonomins krafter och storsamhällets övermakt. Man slåss inte längre för att förändra, för att styra och vrida utvecklingen rätt. År 1985 överlåter socialdemokraterna i arbetsmarknadsutskottet åt marknadskrafterna att ohämmat styra utvecklingen. På annat sätt kan jag inte tolka skrivningen. Då är det inte heller underligt att koncentrationsutvecklingen fått ny fart sedan hösten 1982. Medan centern vill ha en spridd bebyggelse, fungerande och livskraftiga företag över hela landet, fungerande kommunikationer, närhet till vård och utbildning, så tycker socialdemokraterna att politiken inte skall utgå från ett decentralistiskt synsätt. Måtte väljarna i årets val lösa socialdemokraterna från fortsatt ansvar för regionalpolitiken! I reservation 7 tar vi från centern upp frågan om ett utvecklingsprogram för landsbygden. Landsbygdens problem och framtidsfrågor behandlas endast sporadiskt eller inte alls i samhällsarbetet. Den närings-, bostadseller utbildningspolitiska planeringen tar inte hänsyn till behovet av en positiv befolkningsutveckling på landsbygden. För att kunna skapa en levande landsbygd behöver vi en bättre samverkan mellan olika sektorer i samhället. Det måste finnas en helhetssyn för landsbygden. En sådan helhetssyn finns inte i dag. Det är därför som vi har föreslagit att riksdagen skall ta initiativ till ett utvecklingsprogram för landsbygden. Lämpligen bör glesbygdsdelegationen vara med och forma ett sådant program. En levande landsbygd har betydelse för långt fler än dem som är direkt engagerade i jordbruket och de areella näringarna. Det gäller alla som är bosatta på landsbygden. Även stadsbygden drar fördelar av en levande landsbygd. De förädlingsindustrier som bygger sin verksamhet på landsbygdens resurser och råvaror är ofta lokaliserade till stadsbygden. Det är med andra ord landsbygdens råvaror som skapar sysselsättning och trygghet för många utanför landsbygden — dvs. i stadsbygden. Ett utvecklingsprogram för landsbygden bör kunna uppta följande: 1. Jordoch skogsbruket måste stärkas. 2. Småföretagsutvecklingen stimuleras och kombinationssysselsättningarna utnyttjas. Även möjligheterna till deltidssysselsättning måste utnyttjas i större utsträckning. 3. Kommunikationerna måste förbättras. När det gäller resurstilldelningen till kommunikationerna måste man prioritera landsbygden och utpräglad glesbygd. 4. Inflyttningen till landsbygden måste stimuleras genom bl.a. minskade hinder för byggande och bosättning. 5. Vårdoch omsorgspolitiken måste ges en ny inriktning. Enbart tillkomsten av en ny familjepolitik med vårdnadsersättning skulle säkert upplevas som en viktig pusselbit i en rättvis fördelningspolitik för landsbygden. Detta är alltså några punkter som bör ingå i ett offensivt utvecklingsprogram för landsbygden. Så över till några konkreta regionalpolitiska åtgärder och stödformer. För att vi skall kunna skapa regional balans och ett decentraliserat samhälle krävs, som jag har sagt, åtgärder inom många områden. Det handlar inte bara om några budgetposter i industridepartementets huvudtitel. Det handlar om trafikpolitiken, liksom skolan och vården samt hela servicesektorn. Dessutom betyder den kommunala skatteutjämningen mycket, liksom näringspolitikens inriktning i stort. Detta kommer andra talare från centern att utveckla. Den regionalpolitiska medelsarsenalen omfattar i dag ett flertal olika stödformer som för många som berörs är svåra att hålla reda på. Många företagare som skall söka regionalpolitiskt stöd orkar inte tränga igenom floran. Tiden är därför inne att börja gallra i denna stödflora. Från centern menar vi att det är rimligt att t.ex. lokaliseringslånen hanteras direkt av bankerna och att staten i stället har kreditgarantier. Då skulle företagen direkt få sitt stöd via de banker man normalt använder. Till samma slutsats har riksrevi sionsverket kommit i en utredning. Tyvärr har inte regeringen lyssnat på dess förslag — lika litet som den lyssnat på vårt förslag. I ett läge där vi bör kräva ökat ansvar för bankerna envisas socialdemokraterna med att behålla lokaliseringslånen. Socialdemokraterna envisas också med att skapa ökade svårigheter för utvecklingsfondernas arbete. Jag tänker på det regionala utvecklingskapitalet, som enligt socialdemokraternas mening skall tillföras utvecklingsfonderna via länsstyrelserna. Från centerns sida accepterar vi inte den lösningen. I stället vill vi att det regionalpolitiska utvecklingskapitalet direkt skall gå till utvecklingsfonderna — de skall inte behöva ha en tredje part att förhandla med. Och vi vill i motsats till regeringen öka anslagen. Vi föreslår ytterligare 30 milj.kr. i anslag till utvecklingsfonderna. Ett väsentligt inslag i regionalpolitiken måste också bli sänkta socialavgifter. Jag vill erinra om att det var på centerns initiativ som riksdagen våren 1982 beslutade om sänkta socialavgifter för de fyra nordligaste kommunerna. Åtgärden omfattade då all verksamhet med undantag för statliga och kommunala myndigheter. Tyvärr förändrade socialdemokraterna år 1983 principerna för de nedsatta socialavgifterna. I stället för att använda sänkta socialavgifter i de svårast utsatta områdena, bredde man ut samma stöd över hela Norrbottens län, men begränsade stödet till att endast omfatta viss verksamhet — en selektiv stödpolitik, med andra ord. Vi menar att det är fel att begränsa nedsättningen till enbart vissa verksamheter. I dag innebär det att den som bedriver jordoch skogsbruk, trädgårdsskötsel, entreprenadverksamhet, serviceverksamhet osv. inte får någon sänkning. Och det är ändå den typen av företag som dominerar i glesbygdskommunerna. Däremot slår socialdemokraterna vakt om Luleå stadshotell m.fl. hotellföretag i de största kustkommunerna i Norrbottens län. Centern anser att det nuvarande systemet med 10 96 i sänkta socialavgifter bör gälla hela stödområde A samt de kommuner i Norrbottens län som tillhör stödområde B. Då skulle de inre delarna av Västerbotten och Jämtland, som har stora problem, gynnas. Med den socialdemokratiska modellen och denna princip för sänkta socialavgifter vill jag påstå att den regionalpolitiska profilen har gått förlorad. På samma sätt som vi tidigare krävt bör avgiftsbefrielsen i Svappavaara omfatta alla företag och inte enbart ett fåtal nytillkommande företag. Först då får den s.k. frizonen verklig betydelse. Från centern vill vi också att den regionalpolitiska utredningens enhälliga förslag om nivåer för sysselsättningsstödet skall fastställas. Detsamma gäller högsta nivå för glesbygdsstödet till företag, IKS och uthyrningsstugor. Här vill jag påstå att socialdemokraterna gör ett stort avsteg från vad en enhällig regionalpolitisk utredning föreslagit. Med hänsyn till kostnadsutvecklingen och det behov som finns att stödja investeringar i glesbygden bör utredningens förslag om 300 000kr. och 50 000 kr. till företagsstöd resp. IKS och uthyrningsstugor fastställas. När det gäller stödet till uthyrningsstugorna var socialdemokraterna mer ambitiösa för tre år sedan. Då föreslog de 40 000 kr. som högsta stödnivå. I år har man stannat vid 39 000 kr. På samma sätt som man skrev ned kronans värde vill man nu skriva ned ambitionerna för glesbygden. Så blev det när socialdemokraterna återkom till kanslihuset och fick hand om regionalpolitiken. IKS-stödet har visat sig vara ett effektivt stöd för att sysselsätta lokalt bunden arbetskraft, men dess värre begränsas det nu till äldre personer. Det finns skäl att, som vi föreslagit, ändra på det och göra IKS-stödet till ett mer långsiktigt regionalpolitiskt instrument. När det gäller medelstilldelningen totalt till regionala utvecklingsinsatser visar regeringen inte några stora tag. Vi minns att socialdemokraterna i fjol reserverade sig mot en höjning av länsanslaget. Även om man i år har föreslagit en viss uppräkning, präglas ändå deras förslag av njugghet. Dessutom finns det en vilja att hålla inne med belopp hos regeringen i stället för att fördela hela anslaget ut till länen. Jag vill säga: Det finns inget skäl för att regeringen skall behålla en del av ett redan begränsat anslag. Jämfört med regeringens förslag innebär centerns alternativ att vi tillför ytterligare 112 milj.kr. till regionala utvecklingsinsatser, förutom de pengar som vi vill anslå till utvecklingsfonderna. Slutligen något om näringslivet i malmfälten som tas upp i en av reservationerna. Motivet med malmfältsutredningen, som tillsattes av Nils G. Åsling, var behovet av långsiktiga näringspolitiska satsningar i malmfälten, vilket samtidigt är ett nationellt intresse. Trots att utredningen slutfördes våren 1984 har regeringen inte åstadkommit mycket. Av malmfältsutredningens trettiotal förslag är det endast fyra som regeringen har en mer uttalad mening om i propositionen. I övrigt hänvisas till nya utredningar. Inga särskilda resurser anvisas heller för ett genomförande av förslagen. Enligt centerns mening krävs det omedelbar handling för att få en ekonomisk utveckling med ökade sysselsättningstillfällen som följd. De förslag malmfältsutredningen presenterat utgör ett tillräckligt beslutsunderlag för konkreta åtgärder. Nu krävs det handling och inte förlängda utredningar. Herr talman! För att bereda alla oavsett bostadsort arbete, trygghet, god miljö och en bra service behövs det en offensiv regionalpolitik. Koncentrationen måste brytas. Även om vårt land har problem med statsfinanserna, får inte detta tas till intäkt för att inte driva en offensiv regionalpolitik. Det är för att få bättre ekonomisk utveckling totalt sett i landet som vi behöver en kraftfullare regionalpolitik. Det är detta som centerns politik syftar till och som centerns förslag i regionalpolitiska och andra sammanhang leder till. Herr talman! Jag yrkar med detta bifall till de reservationer som centern har undertecknat i arbetsmarknadsutskottets betänkande.

Herr talman! Vart tredje år har riksdagen ett antal gånger fått ta ställning till olika regeringars förslag om regionalpolitik. I dagens betänkande ges en redovisning av viktiga årtal för de milstolpar som kan noteras i den regionalpolitiska historien. Under 20 år har regionalpolitik i egentlig mening bedrivits i Sverige. I historiskt perspektiv är det en mycket kort tid. Ändå kan man säga att det har skett betydande insatser från statsmakternas sida, både inom och utom regionalpolitiken, på dessa 20 år. Regionalpolitiken har haft en fortlöpande utveckling, uppföljning och översyn. Ofta — det gäller de senare åren — har det varit omfattande utredningsarbeten inför de större besluten, och så är det också denna gång. Man skulle kunna tro eller ana att de många regeringsskiftena skulle ha inneburit tvära kast i regionalpolitiken. Så har emellertid inte varit fallet. Man kan fastmer tala om en relativt rakt utstakad väg, då regionalpolitiken har formats. Det omdömet kan också ges den här dagen. Jag har för egen del ofta påstått att regionalpolitik är svårt. Ingenstans i världen finns det någon färdig modell. Varken praktiskt eller teoretiskt finns det något facit att gå tillbaka till. Inte heller länder med klart mindre regionalpolitiska problem har kunnat peka på någon långsiktig, färdig lösning. Att sedan klara de inbyggda motsättningarna är inte heller enkelt. Det handlar om att inom marknadsekonomin hitta en balanspunkt som kan ta bort de olikheter som glesbefolkade områden, stora avstånd och kyligt klimat ger, samtidigt som social och ekonomisk rättvisa skall upprätthållas. En hög arbetslöshet, som vi haft de senare åren — har inte förenklat den ekvationen. Tlikhet med arbetsmarknadspolitiken är regionalpolitiken ett komplement till den samhällsekonomiska styrningen och de näringspolitiska förhållandena. Regionalpolitiken kan aldrig neutralisera en sjuk samhällsekonomi eller ta bort vådorna av en felaktig näringspolitik. Därför är det så viktigt att vi har både en ekonomi i balans och en näringspolitik som fungerar. Även om vi inte skall hänge oss åt någon övertro när det gäller regionalpolitiken, får vi för den skull inte underskatta den betydelse som 20 års regionalpolitiska insatser har inneburit. Av regeringens proposition 115 får man lätt intrycket att det sedan regeringsskiftet 1982 har hänt verkligt stora saker. Industriministern följer upp den tesen i sin artikel i Dagens Nyheter från i tisdags, då han under rubriken ”Regionalpolitiken har förnyats” försöker hävda propositionens propagandistiska avsnitt. Men egentligen är det bara rubriken som tyder på förnyelse. Varken artikeln eller propositionen innehåller egentligen så mycket nytt. Att regionalpolitiken skall inriktas på att tillvarata de förutsättningar för utveckling som finns i skilda regioner och att stödja ny teknik är ju inte något helt nytt, vilket man kan få intryck av när man läser propositionen. Den senare uppgiften — teknisk utveckling i ett regionalpolitiskt sammanhang — har Norrlandsfonden haft sedan länge. Dessutom tillkom de regionala utvecklingsfonderna redan under de borgerliga regeringsåren. Härtill kommer den projektverksamhet som bedrivs i allt större omfattning i länen och som bildat inkörsport till den ökade satsning på teknikutveckling som nu sker. Denna verksamhet introducerades i regionalpolitiken under budgetåret 1977/78 och fick sin egentliga bas genom den regionalpolitiska proposition som den dåvarande folkpartiregeringen lade fram 1979. Då tillkom ett särskilt anslag för länsplaneringens genomförande, vilket utgör grunden för det nuvarande länsanslaget. Under den här perioden blev det också möjligt att ge särskilt stöd för t.ex. produktutveckling. Ett annat viktigt inslag i 1979 års proposition var det samlade grepp som togs över glesbygdspolitiken. De olika stödformerna, som tidigare hade varit spridda på många händer, fördes nu samman under ett tak med länsstyrelsen i resp. län som beslutsinstans. För övrigt kan det erinras om att förslag om det första separata utvecklingsprogrammet för en region sedan regionalpolitiken inleddes på 1960-talet också lades fram av folkpartiregeringen 1979. Det gällde då Norrbotten — det s.k. Norrbottenspaketet. När industriministern i sin DN-artikel vill framställa t.ex. program för Norrbotten som något unikt, tyder det närmast på att industriministern antingen är historielös eller försöker förtränga tidigare regeringars insatser. Däremot ville jag gärna instämma i den förhoppning som industriministern har beträffande optimism om en mer balanserad regional utveckling. Tyvärr talar dock väldigt mycket emot en sådan positiv framtid för våra glesbygder. Arbetsmarknadsutskottet uttalade redan förra året sin oro för att tillväxten på tjänsteoch servicesektorn kommer andra delar av landet till godo än just de svaga glesbygderna. När det gäller de nya teknikerna — t.ex. elektronik och data — är det påfallande hur stark koncentrationen är just till storstädernas cityområden eller deras omedelbara närhet. Statsmakten — och med ”statsmakten” skall i detta fall förstås socialdemokrater och moderater i skön förening — lägger själv lök på laxen. Trots riksdagens löften om utlokalisering av ny statlig verksamhet gick så sent som för två dagar sedan socialdemokrater och moderater emot dessa riksdagens uttalanden. I valet mellan Stockholm och Värmland när det gäller lokaliseringsort för det nya AMU-kansliet prioriteras storstaden framför glesbygdslänet. Här kan man tala om regionalpolitik med förhinder! Befolkningsströmmarna är också intressanta att iaktta. Från 1970-talets början och framåt skedde det en utflyttning från storstäderna. 1981 inträffade emellertid ett trendbrott. Det är ånyo en ökad inflyttning till de befolkningsstarka länen, och länsstyrelsernas prognoser tyder på att de regionala obalanserna kan komma att öka. Därför är det viktigt med både en hög regionalpolitisk aktivitet och en konsekvens däri. Det är en styrka om riksdagen kan samla sig till aktiva positiva insatser för de svaga glesbygdslänen. Insatserna får inte bli ryckiga eller kortsiktiga utan måste vara långsiktiga och slitstarka. Därför är det en styrka att regionalpolitiken trots sina brister och tillkortakommanden har kunnat förankras med en betydande enighet i Sveriges riksdag. Moderaternas alltför ensidiga betoning av de generella insatserna håller inte i den regionalpolitiska verkligheten. Även om de generella medlen skall vara grunden och utgångspunkten, är det just regionalpolitikens väsen att korrigera de skillnader som finns i klimat, avstånd och befolkningstäthet i olika områden. Regionalpolitiken måste också koncentreras till de områden som har det svårast. Därför kan inte stödområdet smetas ut till långt ner i södra Sverige. Där har en förtjänstfull tillnyktring skett hos centerpartiet, som 1979 gjorde en utflykt i stödområdesfrågan. Detsamma gäller socialdemokraterna, som 1982 förordade en kraftig utökning av de nuvarande stödområdena, en s.k. grå D-zon. Herr talman! Om vi har en betydande enighet om de regionalpolitiska målen, är det viktigt att vi inte gör dessa orealistiska. De regionalpolitiska medlen måste ha en rejäl chans att dämpa avståndet mellan de högtidliga talen om regionalpolitiska mål och de åtgärder vi sätter in. En viktig resurs har varit det s.k. länsanslaget. Inte minst genom sin decentralistiska uppläggning har länsanslaget kunnat nå ut på ett sätt som det inte är möjligt för en central myndighet att överblicka. Den regionala och lokala kunskapen om både behov och möjligheter har inneburit att relativt små medel har kunnat göra stor nytta. Det är förbluffande hur många av de motioner som väckts i samband med regionalpolitiken yrkar på förstärkta länsanslag. Detta gäller inte bara oppositionen, utan det gäller i hög grad de socialdemokratiska ledamöterna. Därför är det att beklaga att det majoritetsförslag som nu föreligger förordar det lägsta av de föreslagna anslagen. Alla oppositionspartier har förordat större eller mindre uppräkningar. För egen del hade jag sett det angeläget att riksdagen hade gjort en s.k. öppen beställning till regeringen att ytterligare se över behoven i de olika landsdelarna för att till hösten på tilläggsanslag kunna medverka till en förstärkning av det synnerligen viktiga länsanslaget. Jag skulle vilja uppmana industriministern att mycket aktivt följa den här utvecklingen och kanske rent av återkomma till riksdagen med förslag om tilläggsanslag. När det gäller nedsättning av socialförsäkringsavgifterna har socialdemokraterna både i sak och när det gäller den tekniska modellen ändrat ståndpunkt och valt en bättre väg. Från början var ju socialdemokraterna emot, och sedan ville man ha ett slags återbäring. Som väl är har man övergett den modellen. Även om regeringens nuvarande tekniska metod är bättre finns det anledning att göra invändningar mot regeringens uppläggning vad beträffar den geografiska indelningen. Regeringen har ensidigt valt att satsa på hela Norrbottens län. Det innebär ett måttligt stöd i de inre, svårt utsatta delarna och ett relativt sett kraftigt påslag i den starka Luleåregionen. Det kan inte vara riktigt att Kiruna och Pajala, som har två och en halv eller tre gånger så hög arbetslöshet som Luleå, skall jämställas med Luleå när det gäller detta regionalpolitiska stöd. Folkpartiet anser att avgiftsnedsättningen måste prioritera de delar av landet som har de svåraste problemen. Det är uppenbart att det är större bekymmer i t.ex. Bergs och Sorsele kommuner i Jämtlands och Västerbottens inland än i Luleåområdet. Det är heller inget tvivel om att svårigheterna är uppenbart större i kommundelen Jörn i Skellefteå än i Piteå. Därför anser folkpartiet att avgiftsnedsättningen bör gälla hela stödområde A, någonting som skulle komma bl.a. det krisdrabbade Torsby i Nordvärmland till del. Andra insatser som folkpartiet anser angelägna är att öka det högsta beloppet för det s.k. IKS-stödet. Regionalpolitik är inte något som kan verka i ett lufttomt rum. Därför måste regionalpolitiken vara i harmoni med den politik som främjar den allmänna tillväxten. Regeringens deklaration att regionalpolitiken skall vara en integrerad del av den ekonomiska politiska strategin är en riktig utgångspunkt. När påståendet sedan kommer att den ekonomiska politiken har varit framgångsrik, så är det ett uttalande i propositionen som i dag framstår som nog så historiskt eller — skall vi säga — utopiskt. Industriministern säger att den långsiktiga obalansen skall rättas till och att den ekonomiska inriktning som regeringen talade om i propositionen i februari skall ligga fast. Men nu har regeringen korrigerat sig själv i den senaste av finansministern avlämnade ekonomisk-politiska propositionen. Därför saknar regeringens påstående att utvecklingen går i rätt riktning för närvarande grund. Propositionens tal om att allt var bra före 1976 och att allt har blivit bättre efter 1982 framstår som väl naivt för att vinna tilltro. Den rekordhöga arbetslöshet som vi haft under den senaste mandatperioden talar sitt tydliga språk om att den fulla sysselsättningens politik inte har kunnat förverkligas. En framgångsrik regionalpolitik måste också se upp med den inomregionala obalansen. Viktigt är att näringspolitiska insatser utanför stödområdet inte kommer i konflikt med de regionalpolitiska målen. Regionalpolitiken bör ha ett så fast regelsystem som möjligt. Det är att föredra jämfört med ett företagsstöd som beslutas i varje särskilt fall. Nu är jag, herr talman, trots allt optimistisk. Regionalpolitiken i vid mening har bred förankring i riksdagen, skriver industriministern i sin krönika. Så långt är påståendet riktigt. Men jag tror det är viktigt att vi som regionalpolitiker här i riksdagen är medvetna om de ökade problem som det kan innebära med en ny stark koncentration till storstadsområdena och en uttunning av glesbygdsområdena. Även om man inser regionalpolitikens begränsningar, har dess framväxt med starkt politiskt stöd i riksdagen kunnat utgöra en plattform för ett vidare arbete. Från den synpunkten kan man hysa en berättigad tillförsikt. Bekymren gäller fast mer den förda ekonomiska politiken. Den är på väg att haverera, och det är illavarslande, inte minst för de områden som regionalpolitiken omfattar. Herr talman! Jag ber beträffande arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 13 att få yrka bifall till de reservationer där folkpartiet medverkar och i Övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Den 1 juli i år är det 20-årsjubileum för regionalpolitiken. Det kan ge skäl att värdera den och att ställa några grundläggande frågor. Vad är det som orsakar regional obalans? Vad har regionalpolitiken betytt och vad kan den betyda för att påverka denna obalans? Regionala obalanser finner man i alla med Sverige någorlunda jämförbara länder. Man kan inte förklara sådana obalanser med att vissa regioner t.ex. har sämre företagaranda eller att de har kallare klimat än andra, att de är dyrare än andra eller att de ligger långt borta. I många fall kan man hitta exempel på att de här regionerna är både varmare än andra och billigare än andra och att de i ett tidigare skede av utvecklingen varit expansiva. Dessutom är många områden, t.ex. i Belgien, mycket centralt belägna, så det räcker inte som en förklaringsgrund. Att vissa regioner blir eftersatta har med inneboende mekanismer i det ekonomiska systemet att göra. Systemet så att säga producerar självt sådana obalanser. Det är mekanismer som verkar på ett djupare plan av utvecklingen och oberoende av individuella företags och personers handlande. Den ständigt pågående ackumulationen och koncentrationen av kapital skapar i sig själv geografiska skillnader. Dessa förstärks genom att redan utvecklade och allsidiga regioner lätt drar till sig nya aktiviteter och nya resurser i en automatisk process. En annan mekanism är specialiseringen, som ofta tar former vilka dömer vissa regioner till att vara ekonomiska satelliter åt andra, t.ex. i rollen av råvarueller energileverantör. Vissa regioners underordning och satellitförhållande påverkar sedan deras allmänna samhällsförhållanden. De får lätt svagare infrastruktur, svagare kommunal ekonomi, mer av kronisk undersysselsättning och bristförhållanden av skilda slag. Erfarenheten tycks visa att de här mekanismerna är mycket starka. Att övervinna regionala obalanser kräver därför att en motkraft sätts in som är minst lika stark som de automatiskt verkande mekanismerna. Det är helt omöjligt att föreställa sig att detta kan, i varje fall initialt, ske på annat sätt än via samhälleliga initiativ. Stimulanser och förmåner till enskilda och företag, även med den betydelse de i och för sig kan ha, kan aldrig upphäva de automatiskt verkande mekanismerna i systemet. Vad har då 20 års regionalpolitik betytt för obalansen? Regionalpolitiken i snäv mening, dvs. det som rubriceras regionalpolitik i budgetsammanhang, tycks ha haft en begränsad verkan. Denna verkan kan inte mätas exakt, men den har uppenbarligen bara till en mindre del motverkat de inneboende tendenserna till obalanser. Trots detta har de regionala obalanserna förblivit av ungefär samma omfattning under de 20 åren och inte ytterligare fördjupats, relativt sett. Detta beror framför allt på verkningarna av den samhälleliga sektorns utbyggnad efter 1965. Samhällssektorn har inte bara på ett avgörande sätt skapat arbeten åt människorna. Den har också kvalitativt sett förbättrat de eftersatta regionernas infrastruktur och sociala förhållanden och utjämnat skillnader i dessa stycken inom landet. Samtidigt har emellertid sedan 1965 den strukturellt betingade arbetslösheten och undersysselsättningen i samhället fördjupats över hela landet, vilket har skapat nya regionala problem i fler delar av landet än tidigare. De regionala problemen har blivit större och på flera sätt hotfullare, samtidigt som man ändå lyckats hindra att skillnaderna mellan olika regioner, klyftorna mellan dem, blivit större. Ungefär så kan man väl grovt summera utvecklingen under de senaste 20 åren. Vad som är betänkligt i den nya situationen och inför framtiden är följande. De regionala problemen kräver starkare insatser, främst av annat slag än vanlig stödpolitik inriktad på företagen. Samtidigt hålls den offentliga sektorn tillbaka, den som måste svara för det tyngsta inslaget i det vidare regionalpolitiska perspektivet. Det budgetpolitiska läget har sin begränsande verkan på de regionalpolitiska anslagen, även om dessa har hävdat sig hyggligt efter de givna omständigheterna. På något sätt måste man alltså komma ur problemet med att resurserna begränsas samtidigt som behovet av insatser ökar betydligt. Det står i huvudsak två vägar till buds för att lösa det dilemmat. Den ena vägen innebär att man ger de nya löntagarfonderna en mera aktiv rolli det regionala investeringsschemat än vad de för närvarande är tänkta att ha.

Det är i det perspektivet som löntagarfonderna kan spela en aktiv roll. Jag tror också att med den nuvarande samhällsstrukturen och den nuvarande institutionella organisationen av samhället är löntagarfonderna de enda institutioner som verkligen kan stå till tjänst med kapitalinsatser av sådana dimensioner och med ett samordnat perspektiv på insatserna som fordras för att bryta eftersattheten i stora delar av landet. Som löntagarfonderna nu är organiserade och som reglerna för dem nu är utformade har de enligt vpk:s mening alltför mycket fått karaktären av kapitalplacerare av traditionell typ. De är inte inriktade på att i första hand bygga upp näringsliv och annat i sina egna regioner, utan de placerar ofta i rena värdepapper. De placerar kanske i exportindustrier, i storindustrier som inte alls har någon egentlig anknytning till den egna regionen. Det kan, om man inte ser upp, naturligtvis leda till en regional omfördelning av kapital som rent av kan komma i motsättning till vad som bör vara regionalpolitikens mål. Det vore en väldigt viktig politisk poäng, tror jag, inte minst ur den samlade arbetarrörelsens synpunkt, att gentemot löntagarfondernas motståndare kunna hävda att de här fonderna har en förankring i sina hemregioner och att de har en speciell uppgift. Även om detta kanske inte formellt behöver uttalas i några stadgor eller liknande, skall löntagarfonder na ha den speciella uppgiften att kunna inriktas i betydande utsträckning på medvetna långsiktiga utvecklingsfrämjande satsningar, inte bara på placeringspolitik i vanlig bemärkelse. Den andra vägen, som är nödvändig att gå parallellt för att man skall kunna bryta eftersattheten och minska de regionala klyftorna, är att i förhållande till i nuläget på sikt prioritera de samhälleliga investeringarna, samhällssektorn. Om vi ser detta på sikt innebär det i viss mån en förskjutning av hela resursprioriteringen i samhället. Det innebär att vi ställer frågan om det är en uppgift för Sverige och dess ekonomi att i allt högre grad specialisera sig på att välsigna världen med export av bilar och massa. Den ekonomiska tillväxten kanske rent av skall tas ut i annan form i framtiden, dvs. mindre i form av en ökning av materiella produkter och mera i form av sådana ting som är välsignelsebringande för alla och inte bara för dem som äger produktionsmedlen. Tillväxten skulle på det sättet kunna tas ut i högre grad i form av samhällelig konsumtion och samhälleliga investeringar, i högre grad i form av icke-materiella tillgodohavanden, icke-materiella värden, t.ex. ökad kunskap och ökad kultur — sådana ting som förbättrar levnadsförhållandena för människor i en kvalitativ bemärkelse. En sådan förskjutning av fördelningen av den ekonomiska tillväxten och med en sådan prioritering av samhällsinvesteringarna att de ökar i en grad som är jämförbar med förhållandena under 1960 och 1970-talen är en av de nödvändiga förutsättningarna för att man skall kunna bryta den regionala eftersattheten. Det är möjligt att detta inte i någon avgörande grad låter sig göra från ett år till ett annat i det korta perspektivet, men vi vill se det som nödvändigt i ett perspektiv på sikt. Det framgår tydligt, inte minst av utskottets och den regionalpolitiska utredningens redovisningar, vilken förkrossande roll som dessa samhällsinvesteringar har spelat i de eftersatta regionerna. Hade inte denna tillväxt av samhällssektorn förekommit skulle läget ha varit fullständigt katastrofalt ute i skogslänen. De skulle ha haft en sysselsättningsminskning med hundratusentals arbeten. Det är lätt att se vad denna tillväxt har betytt. Det är denna tillväxt som egentligen har gjort att de regionala klyftorna, trots den stigande strukturella arbetslösheten i alla regioner i landet, ändå inte har ökat utan att man har lyckats hålla de relativa relationerna mellan olika regioner vid makt. En tredje aspekt på frågan om resurser och resursfördelning i ljuset av de regionalpolitiska målen fast av betydligt mindre dimensioner än de två jag tidigare nämnde, är frågan om nedsättningen av socialavgifter. Vänsterpartiet kommunisterna har redan från börjat varit motståndare till en sådan nedsättning av socialavgifterna i vissa delar av landet, och vi är bestämda motståndare till att den i fortsättningen utvidgas som ett regionalpolitiskt medel. Bakom detta ligger både principiella och praktiska ställningstaganden. Vi anser att det är principiellt felaktigt att på olika sätt i olika landsändar och för olika kategorier människor tillämpa medel som hör till de typer av medborgerliga rättigheter och skyldigheter som bör vara lika för alla och lika ialla delar av landet. Skattesystemet såväl som socialförsäkringssystemet är delar av det medborgerliga rättighetsoch skyldighetssystem som skall gälla lika för alla medborgare. Man skall inte dränera socialförsäkringssystemet genom att bevilja företag i vissa delar av landet nedsatta sådana avgifter. Det är olämpligt ur social fördelningssynpunkt, och det är inte minst olämpligt ur praktisk regionalpolitisk synpunkt, därför att denna typ av generella förmåner för företagare i vissa områden medför att budgeten belastas. Det kostar en hel del pengar, för närvarande ca 360 milj.kr., trots att det bara rör sig om en mycket begränsad del av landet. Dessa pengar måste tas från dem som betalar skatter till staten, dvs. i huvudsak de vanliga inkomsttagarna, för att ges till en liten grupp företagare i syfte att locka dem att investera i en viss del av landet. Det senare visar sig sedan inte fungera, eftersom staten med ett sådant system inte har någon som helst garanti för att sådana investeringar kommer till stånd och inte heller någon möjlighet att mäta effektiviteten i lättnaderna. Det går alltså inte att få någon vettig resultatmätning. Vi tycker också att det är litet betänkligt att man från den socialdemokratiska utskottsmajoritetens sida hävdar att det råder bred enighet om att man i framtiden skall tillämpa nedsättning av socialavgifterna som ett regionalpolitiskt medel. Det är ett påstående som får anses något illa underbyggt. Det är ju ingen hemlighet att det också inom regeringspartiet och, som jag förmodar, rent av inom regeringskretsen råder en växande skepticism mot den här typen av medel. Det vore lyckligt om man undvek att utvidga användningen av dem. Vi menar att man bör avskaffa befintliga avgiftsnedsättningar. De frigjorda resurserna vill vi använda till en ökning av det samlade länsanslaget och till direkta insatser i Norrbotten. De kvantitativa fördelningarna mellan dessa båda ändamål kan man i och för sig diskutera, men vi menar att det är effektivare att använda medlen för direkta insatser än att sprida ut dem till företagen med någon sorts gåvopolitik, vars resultat man sedan inte alls kan kontrollera. Herr talman! Jag skall avsluta mitt anförande med att mycket kort och summariskt ta upp två aspekter på den regionalpolitiska problematiken som vi menar borde diskuteras mer djupgående och på ett mer kritiskt sätt. Jag skall då börja med det som skulle kunna kallas för regionalpolitikens förhållande till den totala samhällsmiljön. Vi menar att den regionalpolitiska diskussionen på senare tid liksom den diskussion om ekonomi och samhälle över huvud taget som för närvarande förs i Sverige har fått ett slags kommersiell slagsida. Visst är sådant som teknologi, industri och export viktigt, men diskussionen om det framtida samhället och den framtida regionalpolitiken får inte begränsas till att i huvudsak handla om detta. Det är så mycket mer angeläget som man från den borgerliga sidan gärna vill få den diskussionen att gälla hur man på bästa sätt skall bereda förmåner åt ett visst ledande skikt i samhället, som man på något sätt tillmäter en avgörande roll, medan man däremot tonar bort diskussionen om vanliga människors levnadsförhållanden. Vi bedriver ju inte regionalpolitik bara därför att vi vill att det skall öppnas flera verkstäder ute i bygderna eller sättas upp flera skidliftar. Ett ändamål med regionalpolitiken är att det skall skapas levnadsförhållanden som är likvärdiga och att de allmänna levnadsförhållandena för genomsnittsmänniskan skall bli bättre, dvs. att kunskapsoch kulturstandarden skall höjas och att torftigheter och ensidigheter i livsmiljön skall bekämpas och tas bort. Enligt min mening rör sig diskussionen i våra dagar alltför litet om det som man i den tidigare regionalpolitiska diskussionen uppehöll sig vid på ett relativt utförligt sätt, nämligen frågan om vilken sorts samhällsformationer man ger upphov till. Den frågeställningen kräver att man i stället för att utgå från företagen och företagens intressen utgår från barnens eller från andra svaga gruppers intressen — med andra ord utifrån alla dem som är beroende av att samhällsformationerna som helhet hänger ihop och fungerar och att de samhälleliga sambanden mellan ekonomi, kultur, utbildning osv. är garanterade på ett vettigt sätt. Människan i industrisamhället fungerar ju genom dessa mycket allsidiga samband. Brister det på någon väsentlig sektor där, uppstår också brister i livsmiljön och i levnadsförhållandena. Människans möjligheter att förverkliga sina ambitioner, att finna arbete som är tillfredsställande och att tillgodose sina kulturella behov minskar på det sättet. Detta gäller inte minst när det är fråga om kvinnornas situation. Det är nämligen uppenbart att de faktorer och förhållanden i samhället som verkar diskriminerande gentemot kvinnorna oftast framträder specifikt i de eftersatta regionerna. Då kan man inte bara diskutera möjligheterna att förmå företagen att öka investeringarna och att få företag att etablera sig inom ett område, utan då måste man också ha en sådan intern lokalisering av företagen och en sådan samordning mellan företagen och den samhälleliga bebyggelsen och servicen att det uppstår fungibla enheter där människorna har det bra. Den andra aspekten som jag skulle vilja beröra är frågan om glesbygdspolitiken. Den extrema glesbygden har liksom den extrema storstadsformationen sina allvarliga nackdelar. Jag säger detta därför att jag tror att det är viktigt att man i den politiska diskussionen inte faller offer för den växande tendens till glesbygdsromantisering som man finner inte minst hos många lokala politiker. Det går inte i ett industriellt samhälle av vår typ att sprida ut bebyggelse hur som helst och tro att människorna skall kunna fungera där i ett bebyggelsemönster som formades för kanske 100 år sedan i ett agrarsamhälle. Det är en omöjlighet. Gör man det på ett ogenomtänkt sätt belastar man människorna, man försätter dem i torftiga livsmiljöer, och man försvårar deras möjligheter att finna arbete och få tillgång till arbetsmarknader där de har en rimlig chans att göra sig gällande. Man försvårar också deras transporter i de olika dimensioner som måste finnas i ett modernt samhälle. Politikerna måste ha modet att säga att åtskilliga av de bebyggelseformationer som i dag finns i glesbygden inte kan räddas i det långa loppet, om man vill försöka rädda glesbygden ur den kris som den i dag befinner sig i. Den. befinner sig i en sådan kris. Underlaget i många glesbygder rasar på ett mycket allvarligt sätt. Då går det inte att möta detta problem genom att försöka sprida ut resurser över ett stort område och tro sig kunna rädda allting av det som är det bestående. Skall man kunna rädda det som glesbygden representerar av sociala, kulturella och miljömässiga värden, och det är betydande värden, måste varje enskild glesbygd bli stark nog att kunna hävda sig gentemot de destruktiva tendenser som verkar genom de generella mekanismerna i ekonomin, som jag talade om tidigare. Det förutsätter att man i varje glesbygd har en ordentlig stödjepunkt, en ort som fungerar, med service och helst också med kommunikationer in till någon större ort som ligger utanför denna enskilda glesbygd. Man måste ha sådana fungerande samband för att glesbygden skall kunna fortleva. Det är i och för sig en rimlig målsättning för en nationell regionalpolitik att glesbygden skall leva. Men den kan inte leva så som en del lokalpolitiker tror, och den kan inte leva så som den tidigare har levat. Förutsättningarna för det håller på att rasa samman, och det är det nästan omöjligt att göra någonting åt. Med en stark och förnyad och — det är nog oundvikligt — i viss mån bebyggelsemässigt koncentrerad struktur inom varje glesbygds område och ram kan varje glesbygd också få den styrka som är nödvändig för att förhindra det ytterligare raset. Genom att skapa vettiga samband med de större centralorterna, så att deras arbetsmarknad, deras kulturella och andra faciliteter också blir tillgängliga på ett vettigt sätt genom utvecklade kollektiva kommunikationer för glesbygdens invånare, garanterar man på ett bättre sätt glesbygdens fortlevnad. Jag vet att denna fråga är provokatorisk och att det fordras ett visst mod att säga att vissa byar, vissa småorter, kommer vi i längden inte att kunna rädda. Men jag tror också att det vore felaktigt att föra en politik som är byggd på sådana förutsättningar och på sådana illusioner. Det kommer i längden att skada glesbygden. Skall den fortleva måste den ha så mycket av inre koncentration att den kan hävda sig gentemot de destruktiva yttre inflytelserna. Herr talman! Med dessa synpunkter yrkar jag bifall till samtliga vpkreservationer i de aktuella betänkandena.

Herr talman! I samband med behandlingen av regionalpolitiken visar riksdagsledamöterna sitt intresse för och sin ömsinthet till sin hembygd. Det kommer till uttryck bl.a. i de många och väl genomarbetade motioner som väcks. I år är det 121 motioner som behandlas i betänkandet. Vi i utskottet känner stor respekt och förståelse för de problembeskrivningar och förslag som lagts fram, även om vi inte alltid har kunnat tillmötesgå motionärerna genom att bifalla motionerna. Betänkandet upptar 170 hemställanpunkter, och till betänkandet har fogats 82 reservationer och 10 särskilda yttranden. Herr talman! Regionalpolitiken, som i mera aktiv form kan fira 20 årsjubileum den 1 juli i år, har genomgått stora förändringar under den tidsperioden. Den startade som en politik som främst var inriktad på industrins regionala produktionsförutsättningar och har efter hand utvecklats till en regional välfärdspolitik med stor bredd. I strävandena att fullfölja de regionalpolitiska målen om arbete, service och god miljö medverkar nu praktiskt taget alla samhällssektorer. Inte minst den offentliga sektorn har spelat en utomordentligt stor roll, inte bara för serviceförsörjningen i våra stödområden utan också för sysselsättningen. Regionalpolitiken har varit föremål för fortlöpande uppföljning och översyn. I dag skall vi ta ställning till regeringens förslag för de närmaste fyra åren. Även det här förslaget har föregåtts av en utredning och sedvanlig remissbehandling. Utskottet avstyrker enhälligt en moderatmotion, 2932, där motionärerna kräver en ny utredning. Utskottet ställer sig enhälligt bakom förslaget om att målen för regionalpolitiken skall ligga fast. Dessa mål innebär att människor oavsett var de bor i landet skall ges tillgång till arbete, service och god miljö. Detta är en viktig del i vårt lands välfärdspolitik. Det är en beskrivning som också väl sammanfaller med vad Jörn Svensson tog uppi senaste delen av sitt inlägg. Vi socialdemokrater anser att det för landets ekonomi är av grundläggande betydelse att ta till vara olika regioners resurser, inte minst deras arbetskraft. Utjämning av sysselsättningsmöjligheterna är också en helt avgörande faktor för att nå jämställdhet mellan kvinnor och män. Tillgång till service och god miljö är viktig, dels för allmän välfärdspolitik, dels för främjandet och utvecklingen av näringslivet i olika regioner. Reservationerna som är fogade till betänkandet visar att oppositionen inte har något samlat alternativ till socialdemokraternas förslag. Jag delar Anders Högmarks inställning, att landets ekonomi är A och O när det gäller att få till stånd bättre balans i olika regioner. Denna min inställning har förstärkts när jag sett resultatet av de sex borgerliga regeringsåren, då priserna gick upp ca 80 46, eller mer än 10 96 per år, och räntorna steg mycket snabbt. Dessutom ökade våra skulder. Detta drabbade de utsatta regionerna mycket hårt. Moderata samlingspartiet talar om ökad bredd i regionalpolitiken men begränsar sig till å ena sidan åtgärder som avser att stärka näringslivet och å andra sidan åtgärder som i praktiken kommer att upplevas som försämringar av levnadsvillkoren av människorna i regionalpolitiskt eftersatta regioner. Lägre lön — det är i klartext vad moderaterna avser med sin kritik av den solidariska lönepolitiken. Sämre anställningstrygghet är ett av inslagen i deras mera flexibla arbetsmarknadspolitik. Minskat medbestämmande i företagen och sämre service blir vidare följden av moderaternas planer gentemot den offentliga sektorn. Som kompensation utlovar man sänkta marginalskatter. Men moderaterna borde veta att inkomsterna fortfarande är mycket ojämnt fördelade här i landet, också mellan regionerna. Höginkomsttagarna, som drar nytta av moderaternas skattepolitik, är överrepresenterade i våra expansiva regioner — i synnerhet i storstadsområdena — och underrepresenterade i våra regionalpolitiska problemområden. Enligt en redovisning från länsstyrelsen i Norrbotten har genomsnittet av männen i vårt län 3 400 kr. lägre årsinkomst än genomsnittet i landet. Skillnaderna blir större vid en jämförelse med storstadsområdena. Den stimulans av näringslivet som sänkta marginalskatter kan tänkas ge upphov till kommer därför med stor sannolikhet som mycket annat i marknadseko . nomin att gå tvärtemot de regionalpolitiska målen. Det blir en stimulans till storstadsområdena, inte till stödområdena. Å andra sidan kommer de besparingar inom den offentliga sektorn som skall bekosta marginalskattesänkningarna att gå ut över just dessa områden. De blir dubbelt drabbade. De får inte del av skattesänkningen och mister service och sysselsättning. Nu säger moderaterna att den offentliga sektorn skall ersättas med en privat service. Men en sådan service måste då anpassas till marknadens efterfrågan, och i varje fall i glest befolkade områden med låg inkomstnivå kommer detta att innebära mycket påtagliga försämringar. Det är intressant att centerpartiet, som eftersträvar en mera decentralistisk regionalpolitik, vid en eventuell borgerlig valseger skall samordna sig med den synnerligen centralistiska politik som moderaterna förordar. När det gäller vpk:s reservation nr 2 vill jag säga att jag i långa stycken kan instämma i den problembeskrivning som görs, men industrialiseringsprogram vid sidan om de allmänt industristimulerande åtgärder som vidtagits de senaste åren är utskottsmajoriteten inte beredd att förorda. Den förda industripolitiken har medfört resultat i alla de avseenden som vi socialdemokrater utlovade hösten 1982. Den offentliga sektorn spelar, som sägs i motionen och reservationen, en stor roll för sysselsättningen. Marianne Stålberg kommer att närmare utveckla vår syn på den offentliga sektorns roll i regionalpolitiken, men låt mig redan här få säga att den måste utvecklas i takt med samhällsekonomin, så att inte den inledda restaureringen av samhällsekonomin äventyras. I den centerpartistiska reservationen nr 3 sägs att den förbättrade situation som rådde under andra hälften av 1970-talet och i början av 1980-talet har brutits. När jag såg detta trodde jag att det var en felskrivning, men nu när jag har hört Per-Ola Erikssons inlägg, förstår jag att centerpartisterna inte kommit ur sin drömtillvaro ännu. Det kan därför vara viktigt med en beskrivning av vad som hände. Fram till mitten av 1970-talet hade de sju skogslänen en positiv utvecklingstrend. Den statliga skatteutjämningen, lokaliseringsstödet, fraktstödet, decentraliseringen av utbildning, satsningarna på industriella beredskapsarbeten och andra regionalt utjämnande åtgärder som tillskapades i slutet av 1960-talet och i början av 1970-talet innebar goda effekter för regional utjämning. Detta har Jörn Svensson tidigare tagit upp. Utlokaliseringen av statliga verksamheter från Stockholm och regeringens målmedvetna styrning via investeringsfondsmedel till filialverksamhet från storföretagen norrut hade mycket stor betydelse för att vända en hotande avveckling i skogslänen till en positiv utveckling. Tiotusentals nya arbetstillfällen tillskapades under de första åren av 1970-talet. 1977 började utflyttningen från skogslänen. När utskottet våren 1982 gick igenom prognoserna för utvecklingen visade det sig att 30 000 människor skulle flytta från de sju skogslänen under 1980-talet. Enbart från Norrbotten skulle 14 000 flytta ut, om trenden inte kunde vändas. Det var bl.a. detta som gjorde att socialdemokraterna var förberedda för snabba insatser för att bryta trenden ocht.ex. lade fram Norrbottenspropositionen. Den positiva trenden i befolkningsutvecklingen från 1970-talets mitt fanns inte kvar i början av 1980-talet. Skogslänens befolkning minskade samtidigt som arbetslösheten ökade. Det är detta som centern kallar förbättring av den regionala balansen. Om det är någon som i sin närmiljö borde märka skillnaden, så är det Per-Ola Eriksson. I Norrbotten har utvecklingen vänt, och det märks radikalt i människors vardagstillvaro. Vi hade inte ens framtidstro vid regeringsskiftet. Det var ingen som vågade tro på en framtid i Norrbotten. Nu går våra statliga företag med vinst, verkstadsindustrins produktion ökar och arbetslösheten minskar. Jag vill framhålla att vi fortfarande har lång väg att vandra men att människorna tror på en framtid, det märks bl.a. av att de också kan ta egna initiativ. Det hade gått så långt i utförsbacken att människorna tappat tron på sig själva. I en sådan situation har man inte mycket att vänta av utveckling, utan det blir mest avveckling. Reservanterna påstår också att flyttningsbidraget är orsaken till utflyttningen. Bara helt kort: Den första Fälldinregeringen lade fram förslag till höjning av flyttningsstödet i januari 1977. Jag tror inte att den utflyttning som vi fick från exempelvis vårt län berodde på höjningen av flyttningsstödet. Det berodde helt enkelt på att vi inte hade några arbeten att erbjuda de arbetssökande i länet. Och därför flyttade människorna till orter där de kunde få arbete — detta trots att dåvarande statsministern Fälldin uppmanade exempelvis ungdomarna att stanna hemma i arbetslöshet och vänta på bättre tider. Utflyttningen dämpades något när arbetsmarknadssituationen också i Sydoch Mellansverige blev så dålig att det var svårt att få arbete där. Centern säger vidare i sin reservation att det för närvarande finns starkt politiskt stöd för en koncentrationsinriktning. Detta påstående tolkar jag som en berättigad oro som centern visar för moderaterna. Per-Ola Eriksson tog upp det som står att läsa på s. 35 i betänkandet, där vi i utskottsmajoriteten redogör för marknadsekonomins sätt att fungera. Det är inte någon hyllning till marknadskrafterna utan ett litet varnande exempel för dem som tror på dessa. Och jag har sett att Per-Ola Erikssons reaktion på detta exempel har blivit att hans oro förbytts i rädsla. Jag tycker att det är ganska sunt och positivt att man är rädd för att marknadskrafterna ensamma skall styra utvecklingen, för om det blir så har våra regioner inte mycket att hämta — det vet vi. För att ingen oklarhet skall råda, vill jag framhålla att det i marknadskrafterna inte finns några komponenter inbyggda som främjar regional balans. Det vore ändå intressant att få veta vad centern menar med det decentraliserade samhället, som upptog en så stor del av Per-Ola Erikssons inlägg. Skrivningen i reservationerna är mycket diffus och ger ingen vägledning om vad "detta innebär. Och klarheten blev inte större av Per-Ola Erikssons inlägg. Jag skulle vilja fråga: Vill ni ”decentralisera” så långt det är ekonomiskt möjligt, eller så långt det är tekniskt möjligt? Det är viktigt att klargöra vad ni menar med decentralisering och hur ni ser på möjligheterna att klara den tillsammans med moderaterna. Hur skall ni styra utvecklingen, och var skall ni ta resurserna? Det har Per-Ola Eriksson möjlighet att lämna besked om i dag. Folkpartiet är kritiskt till att man löser olika branschkriser med regionalpolitiska medel. Utskottsmajoriteten delar inte folkpartiets kritik av att insatser gjorts i samband med någon viss industrikris, även om vi vill varna för en övertro på att regionalpolitiken löser alla problem. Även i branschkriser är regionalpolitiska insatser ett komplement till andra åtgärder. Utskottsmajoriteten stöder också de förslag som finns att regeringen liksom hittills skall kunna förklara orter och regioner som drabbas av regionala problem i samband med strukturförändringar som tillfälliga stödområden eller på annat sätt ge särskilt stöd till sådana orter eller regioner. I centerreservationen nr 7 krävs ett utvecklingsprogram för landsbygden. Både problemanalys och åtgärdsförslag kan förutsättas vara så olika för skilda delar av landsbygden att det är svårt att få ett samlat utvecklingsprogram som blir meningsfullt. I stället bör problemen tas upp i utvecklingsplaneringen i resp. län. Resultatet av denna planering får sedan visa om det finns behov av åtgärder som är gemensamma för en större eller mindre del av landsbygden. Jag vill peka på att glesbygdsdelegationen i sitt arbete sysslar mycket med landbygdsproblematiken. Utskottet avvisar centerns krav i detta avsnitt. Utskottet avvisar också centerpartiets krav på ett riksdagsuttalande om att storstädernas andel av befolkningen långsiktigt skall hållas oförändrad och hänvisar till att regeringen senare återkommer till riksdagen med förslag om reviderade planeringstal för länen. Detta är en klok ståndpunkt, eftersom centerpartiets krav i detta sammanhang måste analyseras noga. Låt mig bara motivera vår ståndpunkt ytterligare på några punkter. Först vill jag säga att självfallet skall inte målen för utvecklingen av storstadsområdena formuleras så, att välfärden för deras inbyggare försämras. Om inte annat måste jag som norrbottning värna om alla dem som flyttat från Norrbotten och nu funnit sig till rätta i t.ex. Stockholmsregionen. Dessutom kan vi inte rimligen utforma politiken så, att vi t.ex. ställer större krav på regional rörlighet i den här regionen än i andra — i synnerhet inte centerpartiet som ju i andra sammanhang talar mot befolkningsomflyttning. Det är nämligen så att storstadsområdena, i synnerhet Stockholmsregionen, har ett betydande födelseöverskott medan andra delar av landet har ett mycket svagt sådant eller, som flertalet skogslän, födelseunderskott. Av ganska enkla räkneövningar kan man dra slutsatsen att centerpartiets mål för Stockholmsregionen kommer att förutsätta utflyttning från den här regionen. Med hänsyn till flyttningsvanor och arbetsmarknadens sätt att fungera blir det främst ungdomar som kommer att flytta, och det skulle vara en lika dålig politik för den här regionen som för skogslänen. Jag hoppas att centern nästa gång centern återkommer med det här förslaget även presenterar någon form av underlag och en bedömning av konsekvenserna. När man ser till moderaternas och folkpartiets reservationer om de regionalpolitiska medlens allmänna inriktning undrar jag vad för slags regionalpolitik som skulle komma att bedrivas vid en eventuell borgerlig valseger i höst. Enligt moderaterna skall medlen i huvudsak vara generella, och nuvarande selektiva stödformer skall avvecklas. Folkpartiet framhåller att de två åtgärdstyperna — dvs. selektiva och generella — inte bör ses som varandras motsatser utan som komplement till varandra. Man framhåller att de selektiva medlen behövs under en överskådlig tid. Av centerns förslag till medelsanvisningar till regionalpolitiken måste man dra slutsatsen att man snarare vill förstärka än försvaga de selektiva insatserna. Splittringen är som synes total, vilket framgår bättre om man ser på de tre partiernas förslag till den konkreta utformningen av den generella åtgärdstypen, som vi vill utveckla, nämligen nedsättningen av socialavgifterna. Detta kommer Gustav Persson att beröra senare. Till Jörn Svensson skulle jag vilja säga att vår linje har varit att inte bygga ut de generella medlen, utan först se vilka slutsatser som kan dras av den försöksverksamhet som nu bedrivs i Norrbotten. Jag yrkar avslag på reservationerna 1-7 samt 9, 10 och 11. Sedan något om glesbygdspolitiken. Glesbygdspolitiken är ett komplement till regionalpolitiken. Glesbygden är inget enhetligt begrepp. Problemen har olika karaktär i olika glesbygder. De i norr skiljer sig från dem i söder. Skärgårdens problem är inte desamma som inlandets. Men även inom geografiskt likvärdiga områden kan skillnaderna vara mycket stora. Under de senaste åren har man med olika insatser kunnat skapa ungefär 1 000 arbetstillfällen per år, merparten av dem varaktiga. Jag vill också i detta sammanhang betona att det finns ett ömsesidigt beroendeförhållande mellan kust och inland. Man löser inte glesbygdens problem med att försöka odla konflikter mellan kusten och inlandet. Inlandets överlevnad är en förutsättning för kustområdets försörjningsunderlag. Ledstjärnan för vårt arbete har varit att ge glesbygden möjlighet att existera och ta vara på de resurser som där finns och att ge människor som inte vill flytta därifrån en rimlig service. Moderaterna tar i reservation 46 upp privatiseringen av servicen i glesbygden. Privatiseringen i glesbygden löser inte problemen med exempelvis äldreomsorgen. Det är t.ex. brist på läkare i våra glesbygder. Jag har aldrig träffat någon privat intressent som har varit villig att lösa glesbygdens servicefrågor. När Anders Högmark talar så nedlåtande om vårdmonopol och säger att den skall brytas måste jag säga: Utan offentlig vård ingen vård i stora delar av våra glesbygder. Jag är övertygad om att det skulle bli som tidigare. När det privata intressenterna hade hand om servicen blev det beträffande stora delar av landet möjligen fråga om litet välgörenhet. Först när den offentliga sektorn byggdes ut fick våra gamla och barn i glesbygden njuta av välfärdssamhällets frukter. Det finns också reservationer om höjda anslag till olika glesbygdsinsatser. Vi från majoritetens sida kan säga att anslagen höjdes redan 1982 och höjs i år med 30 20. Vi ser det som tillfredsställande. I dagens ekonomiska läge är glesbygdspolitiken och regionalpolitiken ett prioriterat område. Herr talman! Riksdagen har tidigare beslutat om regionalpolitiskt stöd till transport, godsoch persontransportstöd samt stöd till datakommunikation i malmfälten och Pajala. Mina partikamrater Marianne Stålberg och Gustav Persson kommer att i sina anföranden ta upp andra delar av betänkandet. Avslutningsvis konstaterar jag att utskottsmajoriteten stöder de förslag som regeringen framlagt och att den stora skiljelinjen i regionalpolitik i dag går mellan moderata samlingspartiet och de övriga partierna. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter och avslag på reservationerna.

Herr talman! Utskottets ordförande säger att när priserna stiger, när räntenivån höjs och när skulderna inom landet och skulderna till omvärlden ökar, hotas också välfärden. Men är det någon som bör vara oroad över glesbygdens utveckling mot bakgrund av de här sakerna, så är det väl den socialdemokratiska regeringen och den socialdemokratiska utskottsmajoriteten! Det torde icke vara helt obekant ens för Frida Berglund att räntan just har höjts och att skuldsättningen gentemot omvärlden ökar för varje vecka som går — och detta med en socialdemokratisk regering. Jag delar i grunden fru ordförandens uppfattning om att en ekonomi som inte är bringad i balans utgör ett hot mot framtida långsiktiga satsningar, både i glesbygden och i landet i övrigt. Fru ordföranden hyser också en viss oro över de sänkta marginalskatter som moderata samlingspartiet pläderar för. Hon säger att de bara gynnar storstadsregionerna, för där har man en genomsnittligt högre inkomstnivå. Det kan vara riktigt, men det kunde vara intressant för fru ordföranden att ta del av de tankegångar som fördes fram i den regionalpolitiska utredningen om hur svårt och hur viktigt det är att i dag rekrytera kvalificerad arbetskraft. Där slår skattesystemet blint mot ansträngningarna. I Norrlandsregionen — och det gäller inte enbart glesbygd utan också Luleå och Umeå, alltså ganska stora centra — är enfamiljeförsörjarhushållen mycket vanligare än i södra Sverige. Där utgör de höga marginalskatterna ett mycket stort problem i fråga om att klara flyttningen till dessa områden. Man klarar inte hushållsekonomin på en inkomst. De höga marginalskatter som drabbar hushåll med inkomst från en försörjare innebär stora problem att få familjer att över huvud taget flytta dit. Detta gäller inte bara enskilda företag utan också offentliga myndigheter och institutioner. Det har t.o.m. funnits förslag om att man för att kunna rekrytera forskare till Umeå — och jag förmodar att det också kan gälla Luleå — skulle göra undantag från vissa skatter och ge andra förmåner för medflyttande. Jag tror ärligt talat att de som drabbas hårdast på sikt av de höga marginalskatterna är just glesbygderna, för där får man allt svårare att klara rekryteringen av kvalificerade arbetstagare av olika kategorier. De höga marginalskatterna är med andra ord ett hot mot glesbygdens utveckling.

Herr talman! När jag lyssnade på Frida Berglund tyckte jag bestämt att jag hade hört det där förr. Det är nästan så att man tror att hon har karbonpapper mellan sina anföranden. Detta var en kopia av gamla argument. Frida Berglund gör ju sin sista regionalpolitiska debatt i dag. Hon har under årens lopp ägnat stort intresse åt de regionalpolitiska frågorna. Men om det här sista var tänkt som hennes testamente, tror jag att mottagarna blir tämligen besvikna. Frida Berglund tog upp den kommunala skatteutjämningen och sade att den har ökat. Jag är glad för det beskedet. Den kommunala skatteutjämningen ökade under den tid som centern hade regeringsansvaret med tre gånger. Tack för det erkännandet! Frida Berglund talade om den utlokalisering av statliga verk som skedde i början av 1970-talet. Varför skall man göra halt där? Finns det inte skäl att gå vidare? Hur många statliga verk har utlokaliserats sedan 1982? Kan jag få några exempel? Frida Berglund är mycket orolig över att centern och moderaterna skulle ha olika uppfattningar. Uppenbarligen är hon inte orolig över att socialdemokrater och moderater har samma uppfattning i många frågor —t.ex. i fråga om utlokaliseringen, som vi behandlade för några dagar sedan. Det är faktiskt inte på det sätt som Frida Berglund påstår att utvecklingen skulle ha vänt — om vi nu skall debattera Norrbotten. Vi har ju alltjämt en hög arbetslöshet. Under de två senaste åren har man från malmfälten haft en nettoutflyttning med 2 364 personer. Innebär det att man har vänt utvecklingen? Innebär det att man har vänt utvecklingen när man har sett det ena bostadshuset efter det andra i utpräglad glesbygd bli tomt? Jag tycker att Frida Berglund använder underliga definitioner när hon säger att det faktum att utvecklingen har vänt är något positivt. När det gäller befolkningstalet i Stockholmsregionen är Frida Berglund uppenbarligen mån om att Stockholmsregionen skall fortsätta att växa. Jag är inte lika mån om det, eftersom jag är mån om att få stopp på koncentrationspolitiken. En sådan politik skulle rädda glesbygdens barnbarn, som har tvingats flytta till Stockholmsregionen. De skulle få en bättre miljö, mindre stress och bättre levnadsförhållanden med en sådan politik. Den skulle också gynna glesbygden, så att inte ytterligare barn från glesbygden får lösa enkelbiljett till storstadsregionerna och leva i en anonym tillvaro.

Fru talman! Utskottets värderade ordförande talade inledningsvis om regionalpolitikens blygsamma start för tjugo år sedan. Hon sade att denna politik nu hade fått en stor bredd men att den från början till stor del innebar ett ensidigt industripolitiskt stöd. Man kan med anledning av denna beskrivning hysa oro för att det finns tendenser som tyder på att vi är på väg tillbaka. Med den organisatoriska och politiska inriktning som regionalpolitiken gradvis är på väg att få ser det ånyo ut som om den håller på att så att säga försnävas, då viktiga delar riskerar att hamna på undantag. Frida Berglund frågade vilken politik det blir vid ett regimskifte. Från folkpartiets sida kommer vi att verka för att det skall bli en regionalpolitik som till sin uppläggning i allt väsentligt stämmer överens med det som skedde under de sex år vi satt i regeringsställning 1976-1982. Det skedde med betydande stöd från socialdemokratiskt håll. Därför tycker jag inte att Frida Berglund behöver vara alltför ängslig. Det har annars varit så att socialdemokraterna förordat en regionalpolitik i opposition och en annan i regeringsställning. Vi har i gott minne vad socialdemokraterna sade i motsvarande debatt våren 1982. Då presenterade man det rika ”smörgårdsbordet” med 60-70 konkreta förslag, som sedan försvann över en enda natt. Ser man på de utredningsdirektiv som den regionalpolitiska utredningen fick, finner man att ingenting är med av det som socialdemokraterna här i kammaren krävde och röstade för. Inte heller i propositionen, som vi fick för några månader sedan och behandlar i dag, finns det med något av detta. Tala om konsekvens i politiken! Utskottets ordförande är också bekymrad för den splittrade oppositionen. Jag skulle kunna kvittera med att säga att jag är minst lika orolig för det splittrade regeringspartiet. De statliga utlokaliseringarna är ett paradexempel på hur det skiljer mellan ord och handling. Jag skulle vilja ställa en fråga till Frida Berglund, som med många års erfarenhet av riksdagsarbete kanske kan se in i kristallkulan. Gör Frida Berglund den bedömningen att vi under kommande period skulle kunna få en utlokalisering av statlig verksamhet, eller blir det fortfarande denna stora diskrepans mellan ord och handling? Frida Berglund varnade för marknadsekonomin. På den punkten är det mycket intressant att läsa artikeln av Thage Peterson i Dagens Nyheter från i tisdags. Han talade då för marknadsekonomin. Hur det i detta avseende står till inom regeringspartiet kanske Thage Peterson kommer att klara ut i sitt anförande.